Herr talman! Jag har just försökt att förklara det. Jag vill tillägga att det inte är någon målsättning i sig att ge vår försvarsindustri lika konkurrensvillkor, dvs. att låta den konkurrera på ett annat lands hemmamarknad bara för att det landets industri i något fall får konkurrera om en beställning från det svenska försvaret. Vi har en lagstiftning som är beslutad av riksdagen. Den anger restriktionerna för vapenexporten. Vid import är det upphandlingsförordningen som gäller. När det gäller det fall som Sten Andersson åberopade var det den tidigare regeringen som gav ett bemyndigande i frågan. Det hade varit möjligt för Sten Andersson att då ta upp frågan. Jag måste säga att vill Sten Andersson ändra på detta är det fullt möjligt för honom att motionera här i riksdagen.

Herr talman! Jag hoppas ändå att statsrådet inser att detta är svårt att förklara för väljarna. Politik och ideologi går tyvärr inte alltid ihop. Jag vill bara till protokollet upprepa att vi får alltså inte lov att exportera vapen till Israel, men vi får lov att köpa vapen från Israel. Var finns logiken någonstans?

Herr talman! Tack för svaret. Jag har några följdfrågor. Jag undrar om Mats Hellström under sin tid som utrikeshandelsminister har gett tillstånd till nya affärer när det gäller Mexico, Venezuela eller Brasilien. Sedan undrar jag också vad det är som kan göra att man kan få tillåtelse till krigsmaterielexport trots att de mänskliga rättigheterna kränks grovt och omfattande. Vilka saker är det som kan göra det?
Herr talman! Om en försämring inträffar i ett land dit vi tidigare har tillåtit export och det är fråga om grova och omfattande kränkningar, såsom det anges i det regelverk som riksdagen har beslutat om, då är det möjligt att säga nej. Det är ju möjligt och naturligt att säga nej till ny export. Följdleveranser har så att säga sin egen väg. När det gäller reservdelar måste det föreligga ett FN-beslut för att den exporten helt skall kunna blockeras. Reservdelar brukar tillåtas också i andra fall. Men det får bedömas i varje enskilt fall. Om en försämring inträffar får situationen i det enskilda landet bedömas, om det har hänt någonting som kan motivera en mer restriktiv linje. Det är självklart. I fråga om de länder som vi talar om finns det skäl att ha uppsikt. När det gäller de länder där det finns uppgifter om att mänskliga rättigheter kränks lägger jag inför beredningen fram det material som särskilt Amnesty International har. Någon export till Venezuela har över huvud taget inte förekommit. Till Mexico har det skett en begränsad export av övrig krigsmateriel och ingen vapenexport. Till Brasilien har man såvitt jag vet exporterat reservdelar och sprängmedel och ingenting annat.

Herr talman! När det gäller tillväxtsamhället har Miljöpartiet ständigt ifrågasatt om tillväxten i sig har ett egenvärde. Det är viktigt att titta noga på tillväxtens innehåll. Är det större sophögar, flera plastelefanter, ytterligare 20 TV-kanaler som vi behöver? Den här frågan om tillväxt hör hemma i ett annat sammanhang. Men när det gäller tillväxt inom utbildning, kunskap, erfarenhet och ökad förståelse för mänskliga värden och ökad humanitet är vi inte bara för en tillväxt, utan där anser vi att behovet även i Sverige är skriande. I livets skola är vi alla elever. Där är skolan och lärandet livslångt. I fråga om erfarenheter, kunskaper att överleva, andligt och materiellt, blir vi aldrig fulllärda eller fullvuxna. I vårt moderna samhälle krävs ett livslångt lärande, rent faktiskt. Vi behöver utveckla och förbättra redan inlärda faktiska kunskaper. Vi behöver lära oss kommunikation, användande av den nya tekniken inom våra kunskapsområden och där göra nya landvinningar inom läraryrken, jordbruk, järnframställning, vattenrening osv. För dessa stora utbildningsinsatser behövs ett statligt huvudansvar för studiefinansieringen. Detta är vi säkert alla överens om. Här diskuteras inte grundskolan för barnen mellan 7 och 16 år och skolplikten. Men vi har ännu en ganska stor grupp vuxna som är i avsaknad av genomgången nioårig grundskola eller som har bristfälliga kunskaper så att de inte utan vidare kan fortsätta sin utbildning inom gymnasiet. Det är inte bara fråga om fritt demokratiskt val, att välja utbildning som är statsfinansierad, utan bristen på välutbildad arbetskraft är oroande. Därför slås en grupp erfarna arbetare och tjänstemän som har arbetslivserfarenhet men som saknar delar av en teoretisk grundutbildning ut på marknaden. Endast 25 % av våra gymnasieungdomar skaffar sig högre utbildning. Detta är att jämföra med 40 % i t.ex. Danmark och Tyskland. Om det svenska samhället inte på allvar tar itu med denna brist, klarar vi inte av att bygga upp eller hantera utmaningen om ett framtida samhälle i ekologisk balans, kombinerat med social rättvisa och en sund ekonomi. Hur skall detta förverkligas? Samhällets självklara ansvar är naturligtvis att ställa tillräckligt med studieplatser till förfogande för eftergymnasial utbildning. Samtidigt måste luckorna fyllas genom komvux, folkhögskolor, distansundervisning, svenska för invandrare på grundskole och gymnasienivå så att dessa eftergymnasiala platser skall kunna utnyttjas av alla, eller av så många som det rimligen går. Om de studiesugna människorna och undervisningsplatserna finns måste även andra förutsättningar ges. Det är framför allt de ekonomiska möjligheterna att genomföra denna tänkta utbildningsrevolution som måste ses över. Här finns en stor ojämlikhet. Elever som läser samma kurs kan ha olika lån, få olika bidrag eller kanske stämpla. Detta skall ses över i Studiestödskommittén. Det känns magstarkt att besluta om så stora förändringar som de som skall beslutas här i dag. Det finns en orättvisa, för att inte säga en diskriminering, i dagens system. Det finns en snedrekrytering till högre studier, geografiskt, socialt och i könsperspektiv, som förstärks i och med att förslag i detta betänkande antas. Faktum kvarstår att studiestödssystemet förstärker snedrekryteringen. Vi ser en tydlig målkonflikt mellan utredningens direktiv och den politik som kommer till uttryck i betänkandet. Bl.a. därför vill Miljöpartiet att frågan om studielön skall utredas inom Studiemedelskommittén. Redan utsatta grupper drabbas när barntillägget inom SVUX och SVUXA tas bort. Just dessa som behöver förnyad utbildning, de flesta kvinnor, kommer att sakna ekonomisk möjlighet att börja läsa på nytt. Just dessa drabbar det beslut som med all sannolikhet kommer att fattas i dag. Miljöpartiet anser att barntilläggen är en viktig förutsättning för att man över huvud taget vågar börjar studera igen. Miljöpartiet vill också behålla resebidragen till statens skolor för vuxna, en liten summa för staten men oerhört viktig för dessa elever. Miljöpartiet kommer att stödja vänsterns reservation 11 om ett bidrag på 11 miljoner till de familjer som har högst Vi tar avstånd från sänkningen av studiebidraget analogt med att vi satt oss emot sänkningen av barnbidraget. Vi vill höja barnbidraget och sedan beskatta det för att så åstadkomma en rättvisare fördelning. Varför skall vi bevara CSN-kortet? Det är en viktig del av det studiesociala stödet, inte minst ur rekryteringssynpunkt. Om högskoleutbildningen skall vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomisk bakgrund och regional hemort, måste vi erkänna värdet av studenternas tågrabatter. Rabatten är också en oerhört viktig stimulans att välja det miljövänliga tåget som kommunikationsmedel. Besparingen drabbar också gymnasisterna hårt, då familjer som drabbats av arbetslöshet och dålig ekonomi måste låta de äldre barnen ta betydligt större ansvar för sin egen ekonomi än tidigare. I ett läge när ungdomsarbetslösheten är större än någonsin tidigare i modern tid är möjligheten till extraknäck mycket begränsad. Det här gäller givetvis också de högskolestuderande. Har man behov av att åka hem och hälsa på vänner och familj, skall det inte krävas att man försummar sina studier för att jobba extra, om man nu kan få något sådant, för att ha råd till en tågbiljett. Om studenten försenas i sina studier ökar kostnaden för utbildningen, och den tänkta besparingen genom att dra in kortet går förlorad. Det är också så att många studenter mår oerhört illa de första studieåren. De längtar hem, de har omplanterats i en ny social miljö. Alla lever inte det glada studentlivet i kamraters gäng. Många är ensamma. Det finns många som har psykiska problem - även självmordsförsök förekommer. Om möjligheten att åka hem beskärs kan det innebära en ytterligare ökning av problemen, vilket statistiskt inte kan bevisas men jag tror att det är så. Att dra in anslaget till reserabatter är mycket märkligt med tanke på en av grundtankarna i 1993 års högskolereform, som innebar att studenternas möjlighet att välja universitet och högskola skulle ges större vikt. Högskolans anslagstilldelning bygger till stor del på hur många studenter man förmår rekrytera till respektive lärosäte. När nu CSN-kortet försvinner sätts systemets principer delvis ur spel. Att som regeringen och Vänsterpartiet överlåta frågan om studenternas reserabatter till marknaden, utan att ens utreda om det kan ge en tillfredsställande lösning, anser vi vara oansvarigt. Så till frågan om studiestöd under sjukdom. Eftersom merparten av de studerande som fått sin studieskuld reducerad efter sjukskrivning inte försenats nämnvärt i studierna anser regeringen att karenstiden kan ökas från 14 till 30 dagar. Man menar att försäkringskassan bedömer arbetsförmåga, inte studieoförmåga och menar att lindrigare sjukdomar inte behöver betyda att man inte kan studera. Miljöpartiet de gröna anser att detta är en missuppfattning av grundproblemet. Självfallet skall man inte kunna utnyttja sjukförsäkringen för att få rabatt på studieskulden. Då är försäkringskassans bedömningsmetoder av vad som är studieoförmåga som måste förbättras. Annars drabbas också de uppemot 28 % av de sjukskrivna studenter som rättmätigt fått reducering, eftersom de faktiskt tvingas gå om eller helt avbryta utbildningen. Vi har sagt nej till N/T-arvodena, som innebär att SVUXA-nivå. Vi anser att det är förkastligt ur rättvisesynpunkt. Det ger också helt fel signaler om hur samhället prioriterar värdet av naturvetenskaplig och teknisk kunskap framför humanistisk. Visserligen satsar man i annat sammanhang på kraftigt ökad utbildning, t.ex. tolkutbildning. Men då handlar det om utbildningsplatser och inte om studiefinansiering. Dagens ungdom söker i ökad utsträckning humanistiska och samhällsinriktade yrkesutbildningar. Då bör också en arbetsmarknadspolitisk satsning på utbildning ge uttryck för detta. Är det så att de unga medborgarnas efterfrågan på utbildning väger alltför lätt mot exportindustrins nuvarande behov av arbetskraft? Miljöpartiet företräder ett mer tvärvetenskapligt synsätt när det gäller vad för sorts kompetens som behövs för att finna en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en väg ur krisen. Här måste satsningar på humaniora och miljörelaterad kunskap ges större utrymme. Vi säger likaså nej till 10 000 kr i stipendier för genomgånget basår i komvux. Vi menar att det ger fel incitament. Det är en ganska liten summa i rikssammanhang, men det är ändå 15 miljoner.

Herr talman! Ragnhild Pohanka säger att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet överlämnar ansvaret för CSN-kortet till marknaden. Jag skulle vilja påminna Ragnhild Pohanka om att den ursprungliga överenskommelsen faktiskt träffades mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Då skulle kortet inte bara ha överlämnats till marknaden utan det skulle ha försvunnit helt och hållet.
Herr talman! Jag borde naturligtvis ha nämnt Moderaterna, det kan jag hålla med Ulla Hoffmann om. Men man har inte från Vänsterpartiet heller gett några direktiv om hur dessa resor skall kunna finansieras. Det tycker vi betänksamt. Det är inte realistiskt att tänka att 81 miljoner kan finansieras på det sätt som föreslagits.
Herr talman! Jag skulle vilja föreslå Ragnhild Pohanka att läsa det särskilda yttrande som vi har bifogat SfU12 vad gäller CSN-kortet och vad vi föreslår. Det står noga angivet också i vår motion. Vi anser att detta är en klar förbättring mot att kortet hade tagits bort helt och hållet. Det uppdras inte år marknaden att lösa frågan, utan det uppdras åt CSN att försöka ordna det hela.
Herr talman! Att det är någon förbättring mot att kortet skulle ha tagits bort helt och hållet kan jag hålla med om. Men jag anser att det här görs en orealistisk bedömning och menar att det enda rimliga är att behålla CSN-kortet i något liknande form som i dag, om det skall ge det som förväntas av de ungdomar som använder det.

Herr talman! Utbildning spelar en avgörande roll för en fortsatt välståndsutveckling. Den är av central betydelse både för den enskilde och för samhällets utveckling. Alla skall ges lika möjligheter att utbilda sig. Det ligger både i den enskildes och i samhällets intresse. Goda sociala och ekonomiska villkor stimulerar den enskilde att påbörja och slutföra högre studier. Dagens studiestödssystem har flera brister, där en av de allvarligare är den orimligt höga skuldsättning som studielånen leder till. Vuxenstudiestödet i sin tur är oöverblickbart på grund av alltför många olika stödformer. Det medför också att elever med likartad situation får olika stöd. Alla som studerar på en viss nivå inom utbildningsväsendet bör ha rätt till samma stöd. I Sverige har alla rätt till grundskoleutbildning, men i praktiken krävs numera även gymnasiekompetens för att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta anser vi kristdemokrater motiverar särskilt förmånliga stöd för dem som i vuxen ålder kompletterar grundskoleeller gymnasienivå. Det vore dessutom önskvärt att den enskilde eleven i större utsträckning från början kunde ges besked om möjligheten att få ekonomiskt stöd för hela utbildningen. Herr talman! De beslut om förändringar i studiestödssystemet som fattades under förra mandatperioden rev regeringen upp med hänvisning till den studiestödsutredning som skulle komma i gång. Före översynen ville man uppenbarligen tillbaka till ruta ett. Men det beslutet föll snart i glömska borta på Utbildningsdepartementet. Nu föreslår regeringen flera genomgripande förändringar, när man borde ha inväntat Studiestödsutredningens arbete. Därför menar jag att regeringens förslag om att avskaffa barntillägget i särskilt vuxenstudiestöd och i särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa absolut bör avslås av riksdagen. Om vi på allvar vill underlätta för olika grupper att skaffa sig grundläggande utbildning är det fel att rycka undan den sociala tryggheten för t.ex. ensamstående mammor. Det förvånar verkligen att Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans med Moderaterna är beredda att göra på det sättet. Ulla Hoffmann har tidigare i debatten utvecklat detta på ett mycket förtjänstfullt sätt. Högre utbildning bör vara en investering för såväl individen som för samhället. Samtidigt skall studiefinansieringen göra det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att skaffa högre utbildning. Studiestödssystemet bör vara så generellt som möjligt och kunna accepteras av olika studerandegrupper. Inte minst ur rekryteringssynpunkt är det viktigt att studenterna uppfattar systemet som rimligt. För att uppmuntra personligt ansvar måste systemet även vara förutsägbart. Den höga skulden leder till att många studenter ger upp hoppet och inte räknar med att kunna betala tillbaka sina skulder. Detta urholkar förtroendet för systemet och undergräver känslan av personligt ansvar för egna skulder. En av de faktorer som mest avskräcker från högre studier har vid många undersökningar visat sig vara en hög studieskuld och att ungdomar från studieovana hem är mest tveksamma till att skuldsätta sig. Man kan därför misstänka att den höga skuldsättning som lånen i dag leder till också ökar den sociala snedrekryteringen. Ett av de viktigaste målen för en fortsatt reformering måste därför vara att minska skuldsättningen. Möjligheterna att höja det s.k. fribeloppet, dvs. det belopp man får tjäna under ett år utan att bidraget minskas, bör ses över. Detta för att ge studenterna möjlighet att påverka sin ekonomi med sidoinkomster. Ansträngningar bör också göras för att hitta utrymme för att höja bidragsandelen. Tillgängliga resurser bör i huvudsak satsas på bidraget, så att stora lån inte behöver tas. Detta gör subventionerna tydliga och bör verka rekryterande. Det gör också den enskildes lånebehov och lånets utveckling mer förutsägbart. Herr talman! Om vi skall kunna införa ett mer sammanhållet studiestödssystem, som många vill, är det för oss kristdemokrater viktigt att vi först försäkrar oss om att övriga trygghetssystem inte motverkar utan samverkar med studiestödssystemet. Den fortsatta utredningen av studiestödsfrågorna måste behandla samspelet mellan studiestödet och de sociala trygghetssystemen. En översyn av studenternas totala ekonomiska och sociala situation har länge efterfrågats, ett önskemål som åtminstone delvis borde kunna uppfyllas i och med den tillsatta Studiestödsutredningen. Eftersom trygghetsförsäkringarna ofta anknyter till anställningsförhållanden står studenterna utanför. Rimligtvis måste studenter ha rätt till i princip samma grundtrygghet som förvärvsarbetande. Studerande som arbetat före studierna i minst sex månader tillåts ha en vilande sjukpenninggrundande inkomst, SGI, med samma belopp som man hade innan man började studera. Vi kristdemokrater anser att den som håller en rimlig studietakt, oavsett om man har studiemedel eller inte, bör få behålla sin vilande SGI. Dessutom bör Studiestödsutredningen se över möjligheten att göra studiemedlen sjukpenninggrundande, vilket skulle öka den sociala tryggheten för de studenter som inte har någon SGI. Under själva studietiden får man dock inte sjukpenning vid sjukdom, i stället gäller en särskild sjukförsäkring för studenter. Den innebär att studenten får behålla sina studiemedel även under sjukdom. Om sjukdomen sträcker sig längre än 14 dagar kan studenten få en viss del av skulden avskriven. Vi kristdemokrater anser inte att det är rimligt att förlänga karenstiden till 30 dagar och anser att riksdagen bör avslå regeringens förslag om detta. Högskolan borde när det gäller arbetsskadeförsäkring ges samma ansvar som en arbetsgivare. I dag omfattar lagen om arbetsskadeförsäkring enbart de studenter som genomgår utbildning eller moment i utbildning som är "förenad med särskild risk för arbetsskada". Jämfört med den gamla yrkesskadeförsäkringen har studenterna fått ett försämrat skydd. Detta anser vi kristdemokrater vara olyckligt, och vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur studenterna skall få ett fullgott försäkringsskydd för arbetsskada. Herr talman! Så till det omtalade CSN-kortet. Vi kristdemokrater anser att det är ett för staten billigt och effektivt sätt att underlätta för studenter att läsa utanför hemorten. Det ökar tillgängligheten till högre utbildning och motverkar därmed olika typer av snedrekrytering. Att inte anvisa medel för CSN-kortet slår ojämnt mot studenterna. Vi kristdemokrater avvisar detta. Det finns även uppenbara trafiksäkerhets och miljöskäl för att behålla CSN-kortet. Vi kristdemokrater accepterar inte förslaget om N/T-stöd. Regeringens förslag om ytterligare en stödform för de vuxenstuderande gör inte bara systemet mer komplext, utan ökar i allra högsta grad orättvisorna, eftersom N/T-stödet skulle ges till vuxenstuderande som läser högskoleutbildning. Herr talman! Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkanden nr 12 och 15, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna 4, 25 och 33

Herr talman! Vi diskuterar nu socialförsäkringsutskottets betänkanden 12 och 15 som behandlar särskilda utbildningssatsningar inom högskolan, studiestöd, m.m. Jag vill inledningsvis erinra om den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatte den 22 december 1994, den s.k. Studiestödsutredningen. Kommitténs uppdrag är att dra upp riktlinjer för en reformering av studiestödssystemet. Meningen är att kommittén skall göra en övergripande översyn av studiestödets funktion och effekter samt överväga behoven av förändringar utifrån ett helhetsperspektiv. Man skall särskilt beakta studiestödets betydelse när det gäller att motverka social snedrekrytering till utbildning. Även jämställdhetsaspekter skall uppmärksammas. Kommittén skall också undersöka förutsättningarna för ett mer sammanhållet studiesystem, som skall innehålla stödformer både inom utbildnings och arbetsmarknadsdepartementens områden och belysa frågan om totalbelopp och bidragsnivåer. Studiehjälpen, dvs. frågan om studiestöd för studerande under 20 år i gymnasieskolan och annan gymnasial utbildning skall inte behandlas av kommittén. Eftersom kommittén nu har startat sitt arbete och skall slutföra detta senast den 1 april 1996 föreslås inga större förändringar i systemen i det här betänkandet. Herr talman! Jag avser nu att ta upp några av de frågor som behandlas i betänkande 12. Socialutskottet har vid sin behandling av regeringens förslag beträffande barnbidraget ansett att detta skall sänkas till 640 kr per barn och månad. Vi i socialförsäkringsutskottet anser, i likhet med regeringen, att barnbidraget och studiebidraget bör överensstämma vad gäller beloppen. Därför bör studiebidraget fastställas till 640 kr. Vi anser vidare att studiebidraget skall anpassas till normalt läsår, dvs. Regeringen har föreslagit ett särskilt stipendium på 10 000 kr till dem som genomför ett basår i komvux. Utskottsmajoriteten ger sitt stöd för detta förslag. SVUX, och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, s.k. SVUXA, föreslås avvecklas. Majoriteten i utskottet delar regeringens bedömning att barntillägget inte är förenligt med den inkomstbortfallsprincip som gäller för studiestöden. Sådana förhållanden som familjens storlek bör i stället beaktas inom ramen för familjepolitiken. Förslaget innebär att barntillägget upphör den 1 juli 1995. När det sedan gäller CSN-kortet har en majoritet i utskottet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna beslutat följa regeringens förslag att dra in det statliga stödet. I dag beviljas reserabatter hos olika trafikföretag enligt avtal som upprättas mellan CSN och trafikföretagen i fråga. Som vi ser det finns det ingenting som hindrar att CSN även utan statliga pengar förhandlar fram reserabatter för studerande med de olika reseföretagen. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandena 12 och 15 och i konsekvens därmed avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! När Sven-Åke Nygårds talar om att man vill göra en helhetsbedömning i studiestödssystemet välkomnar jag den åsikten. Vi har, oavsett vilken regering vi har haft, länge strävat efter att få till ett studiemedelssystem som verkligen ser till helheten, som väger in alla former av studier och ger dem samma förutsättningar och samtidigt ser till snedrekryteringen. Jag skulle vilja att Sven-Åke Nygårds litet grand utvecklar sina tankar om snedrekryteringen och att man av sociala skäl inte kan inspirera ungdomar och inte heller äldre att studera och skaffa sig en bra utbildning. På vilket sätt skall det gå till, när de allra viktigaste bitarna rycks undan? Man ger inte utredningen några som helst förutsättningar att klara av att göra den här helhetsbedömningen eftersom barntillägget avskaffas i SVUXA. Det är inte så, Sven-Åke Nygårds, att familjeförhållandet beaktas inom familjepolitiken. Man kan säga det, men så sker inte. Man rycker undan CSN-kortet som gör att studenterna inte kan välja studieort i landet och inte kan skaffa sig den allra bästa utbildningen utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Man rycker undan studiebidraget för de 5 000 eleverna vid SSVH i Härnösand och för några tusen till i Norrköping innan Studiemedelsutredningen fått göra den totala sammanvägningen av det hela. Hur skall de då bete sig, Sven-Åke Nygårds? Det är ju intressant för oss andra i utskottet, alla här i kammaren och de på läktaren som lyssnar att få veta hur denna utredning skall bete sig för att göra denna helhetsbedömning och skapa förutsättningar för att undanröja den snedrekrytering som har varit ett problem i vårt samhälle.
Herr talman! Sigge Godin tycker att jag skall tala om vad den pågående utredningen skall syssla med. Jag tycker att det vore fel att göra det i det här läget. Har man tillsatt en utredning, skall den få jobba förutsättningslöst. Jag utgår från att de som ingår i kommittén återkommer med de förslag som de tycker är väsentliga. Jag utgår också från att de tar hänsyn till det som debatteras här i dag.
Herr talman! När utredningen tillsattes kände man i utredningen inte till vilka ingrepp regeringen tänkte göra i de olika studiemedelssystemen, för det har ju tillkommit senare. Det är ju därför vi debatterar detta i dag. När vi i socialförsäkringsutskottet förra året diskuterade frågan om SVUXA exempelvis, tyckte utskottet enhälligt att Lena Öhrsvik hade förnuftiga åsikter. Hon tyckte att vi inte skulle göra något ingrepp då, utan att vi skulle överlåta till utredningen att klara ut också dessa delar. Vi tyckte det var förnuftigt. Jag har ingen anledning att tro att de socialdemokrater som sitter i utskottet i dag inte är lika förnuftiga som Lena Öhrsvik. Vi borde ha kunnat komma överens, även om vi har bytt regering i Sverige. Men så är tydligen inte fallet. Ni tycker inte som Lena Öhrsvik. Då var väl hennes åsikter bara något som hon hängde upp på oppositionsrollen. Detta är för viktiga frågor för att bara leka med i opposition. I stället gäller det att skapa ett system för studenter och andra som behöver studera i landet för att vi skall få en utveckling och tillväxt i Sverige, så att man kan välja de utbildningar som man har bäst förutsättningar för, oavsett var i landet de finns. Därför borde vi ha överlåtit åt Studiemedelsutredningen att ta det totala greppet, för de är ju, som Sven-Åke Nygårds säger, på gång med jobbet. Det skall inte dröja mer än drygt ett år förrän de skall vara klara. Vi borde ha kunnat klara det. Varför gör vi inte det?
Herr talman! Jag är den första att beklaga att vi måste göra ingrepp och besparingar i dessa system. Men jag utgår ifrån att Sigge Godin faktiskt är välinformerad om anledningen till att vi behöver göra ingrepp och spara. Därför har jag litet svårt att förstå indignationen över att det måste göras vissa ingrepp.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds sade i sina kommentarer när det gäller CSN-kortet att ingenting hindrar CSN från att fortsätta att förhandla med reseföretagen om fortsatta rabatter. När vi i vår utskottsbehandling besöktes av CSN trodde inte den närvarande representanten från CSN på denna modell. Han bedömde den inte som speciellt framkomlig. Vi har ju genom ganska små summor uppnått rabatter och värden som uppgått till mångdubbla summor, sett ur de studerandes synvinkel. Jag tycker att det är synd att det inte gick att skapa majoritet för det kompromissförslag som jag försökte lansera under arbetets gång. Då hade vi fått möjlighet att gå tillbaka och förhandla en runda till för att se om vi hade kunnat komma fram till lägre kostnader i förhållande till de som gäller i dagsläget. Det hade gått att ytterligare pressa ned den summa som angivits och att ytterligare titta på var vi inom ramen för det totala studiestödet hade kunnat plocka fram pengarna under innevarande budgetår. Man hade sedan kunnat lägga det som ett tilläggsdirektiv till själva beredningen för att se hur man långsiktigt skulle kunna finansiera en studeranderabatt och vilken roll den skulle spela i det samlade studiesociala stödet. Det är synd att prestigen förhindrar en sådan lösning, och jag tror att vi genom denna konstruktion har sålt ut en mycket viktig sak.
Herr talman! För Rune Backlund vill jag bara påpeka att reserabatterna är en förmån. De är inte, som exempelvis barnbidragen, en del av det grundläggande skyddsnätet. Tyvärr är det så, att även studenter måste vara med och spara när staten har så dåliga finanser. Reseföretagen kan ju själva ge rabatter, vilket jag utgår ifrån att de också kommer att göra så att studierabatter skall finnas även i framtiden. Jag utgår ifrån att CSN kan hjälpa till med att organisera detta.
Herr talman! Jag delar inte Sven-Åke Nygårds fromma förhoppning om att det blir på det sättet. Jag tror inte att CSN:s företrädare heller hade förhoppningen att det skulle bli så. Det är viktigt att komma ihåg att det som har varit unikt med CSN kortet dels är att det är fråga om mycket stora volymer, dels att man har kunnat åstadkomma en studerandeförmån som i kronor och ören har betytt väldigt mycket för enskilda studerande. Det kommer nog inte att bli möjligt att behålla rabattsystemet för många av studenterna. Det innebär, precis som vi har varnat för i debatten, att det kommer att bli svårare för ett antal studerande att klara sina studier med ordinarie studiemedel. Det kommer att verka i rekryteringshämmande utveckling, dvs. att studenter i landet som har långa avstånd till studieorterna än mer kommer att ställa sig tvekande till att söka sig till den högre utbildningen. Det är beklagligt att vi inte, åtminstone för ytterligare ett år, har kunnat skapa en lösning som hade gjort att CSN-kortet som institution hade kunnat leva vidare och att vi sedan genom Studiestödsutredningen hade fått reda på hur den här typen av reserabatter kan hanteras. Jag kan inte annat än beklaga att CSN-kortet som institution nu går i graven.
Herr talman! Rune Backlund beklagar att han inte kan dela min fromma förhoppning. Vi gör ju olika bedömningar ibland. Men jag utgår faktiskt ifrån att kortet, har ett intresse av att ge de studerande rabatter, för de utgör ju en stor grupp av framtidens resenärer för SJ. Det vore märkligt om inte ledningen för SJ kunde tänka sig att ge rabatter och se till att våra ungdomar - studenter - får en resvana med tåg, så jag tycker inte att det behöver vara en from förhoppning. Jag utgår ifrån att SJ och även de andra reseföretagen ser till att ge rabatter till de studerande.
Herr talman! Jag skall börja med att be om ursäkt. Jag är alldeles ny i kammaren. Men jag kommer hädanefter att stå upp och nicka vänligt mot talarstolen om jag behöver begära ordet. Sven-Åke Nygårds säger att Studiestödskommittén skall se till helheten, och att jämställdhetsaspekten skall beaktas i helheten. Men såvitt jag har förstått är ett av löftena från den nya regeringen att jämställdhetsaspekten skall beaktas på alla områden och vid alla tillfällen. Den aspekten finns faktiskt inte med inom familjepolitikens och studiestödets områden eller när det gäller de förändringar som föreslås inom socialförsäkringssystemen. Sven-Åke Nygårds säger också att eftersom man nu avvaktar Studiestödskommitténs resultat föreslår man inga större förändringar i SfU12. Säg det till en komvux-studerande med tre barn som blir av med 3 000 kronor plus 330 kronor av barnbidraget, vilket innebär att hon måste sluta studera. Jag skulle vilja kalla det för större förändringar.
Herr talman! Svaret till Ulla Hoffmann blir detsamma som jag har gett tidigare. Vi har ett statsfinansiellt läge som gör att vi måste spara, och vi måste spara även där det gör ont. Om det kan glädja Ulla Hoffmann så gör det också mig ont att behöva spara på det som kan tyckas vara mycket väsentligt och behjärtansvärt. Men tyvärr är vi i ett läge som gör att vi kommit dithän att vi även behöver spara på detta område.
Herr talman! Det gläder mig inte ett dugg att det gör ont för Sven-Åke Nygårds. Däremot gör det mig förtvivlad att det kommer att göra ont för en väldig massa kvinnor som måste sluta att plugga. Att vi måste spara överallt håller jag med om, men det finns bättre ställen att spara på. Dessa kvinnor hade säkert förväntat sig att Socialdemokraterna skulle ha en helt annan fördelningspolitisk profil på nedskärningarna, så att nedskärningarna inte skulle drabba just dem.
Herr talman! Ulla Hoffmann säger att det finns bättre ställen att spara på. Ja, det är möjligt att det gör. Men problemet är ju att vi i stort sett måste spara överallt. För mig ter det sig därför litet märkligt att inte Ulla Hoffmann har presenterat några alternativa sparförslag som hon hade kunnat vinna gehör för.
Herr talman! Också jag vill ställa frågor till Sven Det är betecknande att utskottsmajoriteten, när man avvisar barntillägget, säger att familjens storlek bör beaktas inom ramen för familjepolitiken. Man kan ju inte skriva att familjens storlek beaktas inom ramen för familjepolitiken, utan man skriver bör beaktas. Man hade kunnat ha någon respekt för utskottsmajoriteten om det hade gjorts ett tillkännagivande till regeringen att regeringen skulle beakta detta, dvs. lösa problemet inom ett annat politikområde men under alla omständigheter lösa problemet.

Herr talman! Med risk för vissa upprepningar vill jag säga att förslagen inom ramen för familjepolitiken är ganska uppseendeväckande. Vårdnadsbidraget har vi tagit bort, gemensamt i och för sig. Men sedan har barnbidraget minskats med 110 kronor. Man fasar ut flerbarnstilläggen och tar bort resebidraget för vuxenstuderande, som ofta har barn. Hela tiden minskas familjernas underlag. Man säger att detta skall beaktas inom de områden där man redan har gjort besparingar. Men förslag till besparingar på andra områden finns. Man skulle kunna göra en stor besparing på N/T arvodena som nu kostar 1,6 miljarder men som så småningom kommer att kosta 3 miljarder. Då skulle kostnaderna för CSN-kortet och annat kunna tas därifrån. Man skulle kunna använda några hundra miljoner till dessa viktiga områden. Ändå skulle man spara långt över 1 miljard i första steget och sedan ytterligare 1 miljard, så det finns alltid möjligheter.
Herr talman! Till Ragnhild Pohanka vill jag än en gång upprepa det jag tidigare har sagt, att vi behöver spara och vi behöver även spara på detta behjärtansvärda område. Det är så, och det kommer vi liksom inte undan. Om nu Ragnhild Pohanka har ett bättre förslag om att spara någon annanstans och lyckas få majoritet för det, så är det ju jättebra. Men vi har inte sett det än. Tyvärr är vi i läget att vi måste göra någonting åt detta med ekonomin.
Herr talman! Det finns inte någon majoritet för mina förslag, men jag och en del andra tycker naturligtvis att de är betydligt bättre. Jag är säker på att dessa barnfamiljer och de kvinnor som studerar också tycker det. Det kanske är ännu viktigare. De besparingar som görs inom familjepolitiken och för studerande är så oerhörda att de omöjliggör för dem att fortsätta. Samtidigt skriker vi på välutbildad arbetskraft. De som är lågutbildade får inga jobb. Arbetslösheten är ändå hög, men dessa är hundraprocentigt utslagna från arbetsmarknaden om de inte vidareutbildar sig och får en annan plattform. Det här utkastandet av miljarder på NT-arvodena är för mig helt obegripligt, när det finns andra former av studiestöd som är så behjärtansvärda, som barntilläggen och det som vi har talat om hela tiden här i dag.

Herr talman! Kraven på en hög utbildningsnivå är i dag större än någonsin tidigare. Det hänger naturligtvis ihop med att det moderna samhället är föränderligt och komplext. Utbildning är inte längre någonting som en människa slutför en gång för alla i ungdomsåren. Det behövs omfattande satsningar på ett livslångt lärande, som ger alla människor reella möjligheter att vidareutveckla sig. Näringslivet konkurrerar alltmer med hjälp av produktionssystem snarare än produktion. Därigenom blir de anställdas kunskapsnivå allt viktigare. Enligt den sysselsättningsstudie som genomförts av OECD tillkommer det varje år ungefär 10 % nya arbetstillfällen, med krav på högre kvalifikationer, men en lika stor andel arbetstillfällen med enklare arbetsinnehåll försvinner. Däremot är tillskottet till arbetskraften av personer med ny utbildning varje år endast 2-3 %. Mot den här bakgrunden är det självklart att det är oerhört viktigt att vi får en återkommande kompetensutveckling och utbildning som kan svara mot arbetslivets krav. Mot den bakgrunden brukar det vara ganska lätt att bli ense om de mer retoriska formuleringarna om att vi skall ha ett utbildningssystem som kan svara mot de ökade kompetenskraven i arbetslivet. Många delar uppfattningen att det är lönsamt att satsa på arbetsmarknadsutbildning för att dels ge den enskilde en starkare ställning på arbetsmarknaden, dels se till att näringslivet kan finna den kompetenta arbetskraft som den behöver. Kompetenskraven i arbetslivet ökar emellertid utöver vad arbetsmarknadsutbildningen, den traditionella, kan svara mot. Vi vet t.ex. att behovet av naturvetenskaplig och teknisk kunskap och utbildning på ganska hög nivå är stort. I dag har vi en expansiv exportindustri, men vi riskerar inom kort att hamna i en situation där bristen på vissa nyckelpersoner inom näringslivet, företrädesvis med naturvetenskaplig-teknisk utbildning, kan bli den flaskhals som i värsta fall leder till en hämmad konjunkturuppgång eller ett ökat inflationstryck, samtidigt som vi har en stor arbetslöshet. I detta läge har regeringen valt att satsa inte bara på traditionell arbetsmarknadsutbildning. Vi har också satsat stora resurser på kommunal vuxenutbildning och på nya platser i högskolan. Vi har gjort en särskild satsning på högskoleutbildning inom det naturvetenskapliga-tekniska området. För att inte, som Sigge Godin befarade, förbehålla dessa platser åt dem som oftast söker dem, nämligen unga män från hem med studietraditioner, har vi kombinerat 9 000 extra högskoleplatser inom det naturvetenskapliga-tekniska området med ett relativt, generellt studiestöd, det särskilda vuxenstudiestödet. Man kan naturligtvis alltid diskutera om vi har funnit den optimala tekniska lösningen, men jag tycker att det är litet torftigt om man inte kan lyfta blicken och se att också högskoleutbildningen, i det arbetsmarknadspolitiska läge som vi i dag har, kan användas under en begränsad period, av konjunkturella skäl. Det handlar om två intagningar under ett år. Åtgärden är avsedd för människor som inte längre är så unga, som redan finns på arbetsmarknaden eller som är arbetslösa. På samma sätt som vi kan använda arbetsmarknadsutbildning bör vi också kunna pröva att använda vissa högskoleutbildningar och satsa pengar, av arbetsmarknadsskäl, i den konjunktur vi nu befinner oss i. Det barntillägg som nu finns i svux och svuxa är naturligtvis, som Ulla Hoffmann tog upp, ett mycket välkommet tillskott för de familjer som i dag är berättigade till det. När man tar bort det barntillägget är det självklart att det betyder mest för den som är ensamstående. Det är oftast en kvinna, och om hon har flera barn kommer det att betyda mycket för hennes privata ekonomi. Men det är också så att de som i dag får svux eller svuxa lever på samma ekonomiska nivå som de som får utbildningsbidrag eller de som lever på a-kassa. I de systemen finns inga barntillägg. Också i de systemen finns barnfamiljer och ensamstående kvinnor med flera barn. Där utbetalas inga barntillägg. Det är självklart ingen tröst för den som i dag blir av med ett barntillägg, men man skall ta med det i perspektivet när man målar upp effekterna av att barntillägget tas bort. Det är självklart, som Sven-Åke Nygårds säger, att det inte är med någon glädje som vi föreslår besparingar och indragning av barntillägget. Men besparingar kan inte heller undvikas. Landet är i ett sådant läge, ett sådant farligt ekonomiskt läge, att vi måste göra besparingar. Som alla här i kammaren vet, är studiestödet inte det enda området som är utsatt för besparingar. Ulla Hoffmann anklagar oss socialdemokrater för att svika kvinnorna och de lågavlönade. Hon anklagar oss också för att svika vallöften. Det kan inte få stå oemotsagt. Jag vill fråga Ulla Hoffmann: Vem är det som drabbas hårdast av den höga arbetslösheten? Vilka är det som har gynnats av att vi har fått 100 000 nya jobb sedan den här regeringen tillträdde? Vem är det som drabbas av de höga räntorna i dag? Vilka är det som förlorar sitt jobb när kommunerna måste göra besparingar därför att arbetslösheten är så pass stor att man inte har tillräckliga inkomster och man har stora utgifter i form av socialbidrag? Vi socialdemokrater har åtagit oss att bekämpa arbetslösheten och att sanera statens finanser. Det är en oerhört stor och svår uppgift, och den kräver också stora uppoffringar. Vi redovisade detta i valrörelsen - det var ingen hemlighet - och vi tog en del stryk när vi gjorde det. Vi sade också ärligt att vi skulle höja skatten och göra nedskärningar i transfereringssystemen, för att så långt möjligt kunna värna vård, omsorg, och utbildning. Det är vad vi nu gör. Det görs i dag många olika insatser för att på sikt öka intresset för och rekryteringen till naturvetenskaplig-teknisk utbildning. Det är ett arbete som påbörjades under den förra regeringens tid, och det är det som vi nu fortsätter. Det handlar bl.a. om att öka rekryteringen till det naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att rekrytera fler flickor. Men det behövs också en väg för dem som har valt en annan gymnasieutbildning och som senare ångrar sig och vill söka sig till naturvetenskaplig-teknisk utbildning. Det är mot den bakgrunden som det naturvetenskapliga-tekniska basåret finns. Det erbjuds i dag sedan några år tillbaka inom ramen för högskolan. Det har en viktig roll för att öka rekryteringen till naturvetenskaplig-teknisk utbildning, och det har en särskilt viktig roll för kvinnor, eftersom många flickor inte väljer den utbildningen i gymnasieskolan. Basåret gör det möjligt att komplettera sin gymnasieutbildning så att man senare kan påbörja en högskoleutbildning. Vi gör nu särskilda insatser för att intressera flickor för naturvetenskaplig-teknisk gymnasieutbildning. Men vi måste också se till att det finns en andra chans. Regeringen har föreslagit och riksdagen har redan beslutat att vi nästa år skall göra ett försök att också erbjuda basåret i den kommunala vuxenutbildningens regi. Det är egentligen en utbildning på gymnasienivå som det handlar om. Det finns flera fördelar med att erbjuda den också inom komvux. Den kan spridas till flera platser, och färre studerande behöver flytta eller resa för att gå den utbildningen. Den blir också mer tillgänglig för flera människor att söka. Erfarenheter tyder på att en stor majoritet av dem som i dag går basåret i högskolans regi kommer direkt från gymnasieskolan. I den åldern är man i dag inte berättigad till studiemedel i komvux. Man är enbart hänvisad till studiebidrag. Men om man går utbildningen i högskolan är man berättigad till studiemedel. 10 000 kr på ett läsår. För att skapa mer likvärdiga villkor i försöket med basårsutbildning inom komvux inrättar vi nu ett särskilt stipendium för basåret i komvux, som man får vid fullgjord utbildning, för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna konkurrera med samma utbildning i högskolans regi. Vissa debattörer anser detta vara ett slöseri med statens resurser i ett svårt statsfinansiellt läge. Ja, det kan tyckas så, Men låt oss då komma ihåg att en basårsplats i högskolans regi kostar ungefär 32 000 kr mer per år än en läsårsplats i komvux regi. Om man ger utbildningen i komvux regi blir det billigare för staten. Herr talman! Flera debattörer har tagit upp problemen med de i vissa fall mycket stora diskrepanser som finns i dagens studiestödssystem. Jag är en av de första att instämma i detta. Det är en av de viktiga anledningarna till att regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att se över studiestödet. Men det faktum att det i dag finns brister i studiestödssystemet får inte användas som argument för att inte satsa på utbildning som en viktig del när det gäller att av konjunkturskäl bekämpa arbetslösheten, för då blir det farligt. De arbetslösa har tyvärr inte råd att vänta på Studiestödskommittén. De behöver komma i utbildning snarast, och de blir erbjudna studiefinansiella villkor som gör det möjligt. Det är en sådan möjlighet som jag hoppas att riksdagen i dag skall besluta om.

Herr talman! Det är bra att skolministern redovisar de orättvisor som finns i studiestödssystemen. Men min fråga blir rätt upp och ned: Varför bygger man på med flera orättvisor, i stället för att ge Studiestödsutredningen möjlighet att ta det samlade greppet? Det tycker jag vore rimligt, om man för en förnuftig politik. Det är riktigt att man av konjunkturella skäl skall satsa på att utbilda människor, men varför skall man utbilda en grupp så att man samtidigt slår ut både en och två andra grupper och gör det omöjligt för dem att skaffa sig den grundutbildning som de så väl behöver? Det är de som är begåvningsreserven i vårt samhälle, och det är nyttigt för vårt land om vi kan ta till vara dem. Låt mig ta några exempel. Det är ju en nettobesparing på 11 miljoner som görs på CSN-kortet - det framgick av de synpunkter SJ redovisade för utskottet. Varför då inte använda de 11 miljonerna och hänskjuta frågan till Studiestödsutredningen? På det sättet åstadkommer man bättre förutsättningar för de högskolor och universitet som har ett större riksintag. Stockholms universitet har t.ex. lokal rekrytering till 90 %, medan man i Umeå rekryterar utanför det egna länet till 60 %. Mitthögskolans rekrytering utanför sina två län uppgår till 55 %, och 50 % av rekryteringen till högskolan i Luleå sker i områden söder om Dalälven. Varför skall man förmena studenterna möjligheten att välja de högskolorna, som kanske har den absolut bästa utbildningen för just dem, en utbildning som vi behöver i vårt samhälle? Det vore bra om skolministern funderade över det. Låt mig ta upp frågan om resebidraget till SSV också. Det handlar om 5-6 miljoner för de skolorna. Varför slår man undan benen på framför allt de kvinnor som har valt den modellen och som inte på något sätt ligger samhället till last i andra studieformer? Varför kan de inte få fortsätta till dess Studiemedelsutredningen har samlat ihop alla dessa problem? Vi är ju ense om att de finns.
Herr talman! När vi här i kammaren diskuterar arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildning brukar det finnas en ganska stor enighet om behovet av flexibilitet och av att snabbt kunna svara på de skilda behov, möjligheter och problem som uppstår på arbetsmarknaden och bland de arbetslösa. Men när vi diskuterar utbildningspolitik och studiefinansiering tycks det vara väldigt mycket svårare att se det som en del i en arbetsmarknadspolitik. Vi måste kunna skilja mellan detta och den reguljära utbildningen och studiestödet för den - det är det som man håller på och ser över i studiestödskommittén. Vi har ett arbetsmarknadsläge som är mycket svårt. Då kan man inte sitta på sin rumpa och vänta på att kommittén skall slutföra sitt arbete med alla förslag som gäller studiestödet långsiktigt - vi måste också kunna agera för att arbetslösa människor skall få någonting vettigt att göra under förutsättning att man inte kan skapa ett riktigt arbete. Det allra bästa är då att komma i utbildning, och det skall vara en utbildning som svarar mot de krav som finns i arbetslivet, så att man har en chans att efter utbildningen också få ett jobb. Man skall inte bara behöva gå den utbildning som just då råkar finnas tillgänglig inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag tycker att det är önskvärt att vi kan öppna det reguljära utbildningssystemet för utbildning också av konjunkturella skäl. Sigge Godin tillhör ju ett parti som i andra sammanhang brukar kritisera regeringen för att vi inte sparar tillräckligt i transfereringssystemen. Tyvärr går det inte att spara i transfereringssystemen utan att det märks. Det drabbar alltid. Och det går alltid att ta upp flera grupper - det gäller inte bara de grupper som här har nämnts. Det finns naturligtvis på många områden grupper som drabbas hårt av besparingar. Vi måste också komma ihåg att klarar inte riksdagen av att fatta beslut om de besparingar som krävs drabbar det också - det är inte så att alla hålls skadeslösa av det. Det drabbar de grupper som kanske har allra svårast att hävda sig.
Herr talman! Visst kan vi inbjuda skolministern att studera Folkpartiets budgetförslag och plocka åt sig de besparingar som regeringen tycker att den vill göra, utöver alla dem av regeringens förslag som vi har ställt upp på. Det finns ju en hel serie av besparingar som vi skulle kunna bli överens om, så där finns inget problem. Som gammal tjänsteman på arbetsförmedlingen finner jag det självklart att man skall satsa på de arbetslösa. Men jag vill inte ställa grupp mot grupp och säga att kvinnor i glesbygd som är en begåvningsreserv skall stanna hemma och sköta sina barn och sin familj samtidigt som arbetslösa i tätorterna får rejäla stöd. Det handlar om vuxenstudiestöd på 1,6 miljarder, medan jag talar om några miljoner som vi skall använda till dess att Studiemedelsutredningen blir klar med sitt förslag. Utredningen kanske kan se en helhet i det här - vi är säkert överens om att helheten behöver studeras mycket noga. Jag vill inte vara med om att slå ut de kvinnor i komvux som behöver barntillägget och som har påbörjat sin utbildning därför att de har vetat att det finns; det har givit dem förutsättningar. De är också en begåvningsreserv, de är också arbetslösa, de behöver också komma in i arbetslivet och vi har nytta av de kvinnorna också. Jag vill avsluta med att fråga: Varför är inte jämställdhetsministern här i dag och förklarar för oss varför det här slår så illa mot kvinnorna? Det skulle vara alldeles utmärkt. Jag tror i och för sig att Ylva Johansson kan svara - det skall bli intressant att få utrett hur ni ser på helheten. Vad det handlar om är ju att göra en helhet av det här; studiemedelssystemen är ju, som skolministern säger, orättvisa. Jag delar den uppfattningen. Vi har en utredning - ge den en reell chans att klara det här. Ryck inte undan ekonomin för den därför att ni tycker att ni kastar massor av pengar i sjön. Använd en del av RAS-stödet - 6 miljarder - om det fattas pengar.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att kvinnor inte enbart är beroende av bidrag - kvinnor är också beroende av utbildning och av arbete. Man kan inte enbart se på de bidrag kvinnorna kan få - man måste också se på om det förs en politik som kan skapa möjlighet för utbildning och försörjning, och det måste bedömas som en helhet. Som jag sade i mitt anförande är det inte med någon glädje vi föreslår att man skall ta bort barntillägget i svux och svuxa. Men t.ex. den ensamstående kvinnan med flera barn i glesbygden - hon kanske lever på utbildningsbidrag eller a-kassa - har inget barntillägg. Men lever hon på svux har hon ett barntillägg. Jag förstår att det är smärtsamt för många när man tar bort det barntillägget, och det är inte med någon glädje vi gör det, men vi måste komma ihåg detta perspektiv. Jag tycker att Sigge Godin drar litet väl långa växlar på effekterna av regeringens politik.
Herr talman! Statsrådets hela anförande var ett försvarstal för N/T-stöd, stipendier och avskrivningar - allt det som finns med i årets budgetproposition. Det försvarstalet är litet märkligt. När man talar med dem som studerar säger alla att det som de tycker är mest irriterande och besvärligt är att de skall sitta i samma skolsal med så olika ekonomiska förutsättningar. Här i kammaren har flera partier, inklusive Socialdemokraterna, varit överens om att detta lappverk av olika regler och olika ersättningssystem är någonting vi måste komma bort ifrån så snabbt som möjligt. Det skapar sådana konstiga situationer ute i utbildningssamhället. Därför är det märkligt att man nu helt plötsligt slår om och bryter enigheten om att försöka renodla systemet och i stället kommer med alla dessa olika varianter av åtgärder. Nu har man i och för sig backat när det gäller N/T-stödet - man insåg själv hur orimligt det var och backade till svuxa. Men det är ändå motsägelsefullt. Direktiven till utredningen går ju i den andra riktningen. Visserligen säger Ylva Johansson att vi inte kan sitta och vänta på att en utredning skall skaka fram förslag, men i samband med regeringsskiftet fanns det utredningsdirektiv klara, och om dem fanns det åtminstone på vissa punkter en betydande enighet mellan de dåvarande regeringspartierna och Socialdemokraterna. Hade man önskat att det här skulle gå snabbt hade man kunnat justera direktiven litet mindre och satt i gång utredningen omgående. Nu kom det att ta tid, så utredningen har inte kommit i gång förrän det här året. Jag tycker därför inte att man kan skylla på att utredningen försinkar det. När det gäller studiestöden måste vi komma till en situation där vi har enhetliga studiestöd som fungerar i olika situationer, både i konjunkturuppgångar och i konjunkturnedgångar, så att vi inte behöver laborera med många olika modeller.
Herr talman! Jag erkänner gärna att det är ett stort problem när studerande sitter bredvid varandra med helt olika ekonomiska förutsättningar för sina studier och finansierar sina studier på väldigt olika nivåer. Jag tycker också att det är ett stort problem. Jag hoppas att vi på sikt skall kunna lösa det problemet. Men i väntan på att vi kan göra det menar jag att vi ändå måste göra vårt yttersta för att ha en arbetsmarknadspolitik och en arbetsmarknadsutbildning som är så flexibel och effektiv som möjligt. Jag menar att också högskoleutbildning bör kunna användas av konjunkturskäl - kunskapskraven i arbetslivet ökar i en sådan takt och till en sådan nivå att den traditionella arbetsmarknadsutbildningen inte längre räcker till. I den utbildningen ifrågasätter vi inte att man går in i utbildningen på en nivå som motsvarar svux och svuxa, men när det gäller högskoleutbildning ifrågasätts det. Och jag kan förstå det. Men jag tror att om vi inte vågar pröva också högskoleutbildning i det här sammanhanget kommer vi inte att få ett utbildningssystem som kan svara mot de krav som ställs i arbetslivet, och då riskerar vi att inte klara av att få ned den i dag mycket stora arbetslösheten.
Herr talman! Jag tror att statsrådet tänker fel när hon säger att vi måste våga pröva, osv. Det som händer är ju att människor blir ännu mer tveksamma till vad det är för villkor som gäller - det blir ännu mer av taktiserande. Det resulterar i att man än mer sneglar på olika regelverk och system. Man sitter och väntar och försöker söka bidrag via flera olika bidragssystem. När vi tittat tillbaka på de senaste åren har vi hos CSN sett att det i dag inte är helt ovanligt att man söker både dubbla och tredubbla gånger i olika system för att försöka hitta det mest fördelaktiga. Det är inte säkert att alla stimulansåtgärder av den här karaktären verkligen leder till att man når just dem som man skulle vilja ha till utbildning. Det är mer fråga om att människor tittar på de ekonomiska villkoren och låter dem styra valet av utbildningsväg och utbildningsmodell. Jag är alltså inte säker på att det leder rätt ens utbildningspolitiskt om man laborerar med studiestöden. Jag kommer då tillbaka till att det viktigaste är att vi får möjlighet att renodla studiestöden till system som kan fungera både i uppgångslägen och i nedgångslägen. Det måste vara det viktigaste. I avvaktan på det tycker jag att man skall låta bli att laborera med allsköns extravaganser i det här systemet.
Herr talman! Om det vore så att regeringen hade föreslagit ett permanent studiestöd för studerande på naturvetenskapligt/teknisk utbildning på en nivå som markant skiljer sig från övriga högskolestuderandes, skulle jag ha kunnat hålla med Rune Backlund. Vad regeringen har föreslagit är dock en tillfällig insats i det mycket speciella och svåra arbetsmarknadsläge som vi i dag har. Det gäller 9 000 extra platser och två intagningar, i höst och nästa höst, för en speciell grupp människor som förmodligen annars inte skulle ha gått den här utbildningen. Mot den bakgrunden skall vi föra diskussionen. Därför tycker jag inte att Rune Backlunds argument håller. Det här är ingen permanent lösning. Det här är en tillfällig lösning av arbetsmarknadsskäl.

Herr talman! Statsrådet Johansson frågar mig vem som drabbas hårdast av höga räntor. Jag skall gärna svara på den frågan. Det gör de som inte har några pengar att låna ut till höga räntor. Jag kan i viss utsträckning dela statsrådets syn när det gäller att finna en samstämmighet i studiemedelssystemen, studiestödssystemen. Här kommer t.ex. barntillägget in. För att kompensera just de här kvinnorna har vi också velat göra en höjning av studiestödet från 65 till 75 %. Eftersom det inte accepterades och antogs, kommer vi att stöda de reservationer som vill ta bort barntillägget. Statsrådet Johansson anför att det finns arbetslösa kvinnor som har det sämre, eftersom det inte finns något barntillägg i a-kassan, vilket det inte gör. Det verkar som om det skulle vara ett argument för att alla skall få det lika dåligt. De här kvinnorna som nu studerar på komvux kommer att tvingas sluta studera och gå på a-kassa i stället. I och med detta uppnår regeringen bara jämlikhet mellan två svaga grupper.
Herr talman! Om Ulla Hoffmann hade lyssnat uppmärksamt på mitt anförande skulle hon ha hört att jag sade att även om de som i dag har a-kassa eller utbildningsbidrag inte har något barntillägg och att flera av dem också kan vara ensamstående kvinnor med flera barn, är det självfallet ingen tröst för den som nu kommer att bli av med sitt barntillägg i svux. Men det är ändå ett perspektiv man bör komma ihåg när man målar upp effekterna av besparingarna. Självfallet är det smärtsamt för den som i dag har ett barntillägg och blir av med det. Självfallet slår det hårdast mot den som är ensamstående och den som har flera barn. Vi måste se att det finns andra system där det kanske också skulle behövas ett stöd till barnfamiljerna. Man bör också fundera över hur det stödet skall utformas på bästa sätt.

Herr talman! Jag betvivlar inte alls Ylva Johanssons goda uppsåt när det gäller dessa 9 000 platser. Däremot tror jag att hon begår det fundamentala misstag som vi ganska ofta begår i politiken, nämligen att vi tror att vi kan lösa stora och långsiktiga problem av ganska grundläggande karaktär med snabba, enkla och tillfälliga lösningar. Jag tror att erfarenheterna från den spärrade högskolan - ett exempel som är ganska näraliggande - inte direkt talar för politiska ingenjörskonster som skall styra människor åt rätt håll. Hur godsint politiken än vill vara kommer den alltid att ligga litet efter de val som människor själva kommer att göra på utbildningsmarknaden. De människornas långsiktighet är betydligt större än långsiktigheten i den här kammaren. Vi behöver långsiktigt hållbara motiv för att människor skall gå på olika utbildningar. Det är trots allt så att det som på lång sikt lönar sig på olika sätt är det som människor på eget bevåg kommer att satsa på. Det räcker med att se på utbildningsnivån här i kammaren för att inse att det inte i första hand är högre utbildning som har lönat sig. Det finns många andra exempel på samma sak. Man kommer aldrig att kunna kompensera det med aldrig så påhittiga och dyra politiska initiativ. Jag tror att vi måste få en skola som avdramatiserar steget över till högre utbildning. Det är en katastrof på ett ganska grundläggande plan att vi på tolv år inte har lyckats få elever i grundskola och gymnasieskola att känna att det är naturligt att läsa vidare. Bara en bråkdel i Sverige går vidare till högre utbildning. Trots att förutsättningarna är så goda för så många är vi på en lägre nivå än många andra länder. Detta är det stora problemet. Det stora problemet är inte möjligheterna på kort sikt. Arbetsmarknaden är internationaliserad. Det gäller i extremt hög grad för tekniker. Om inte våra lönenivåer överensstämmer med andra länders kommer vi inte att lyckas lösa det här på lång sikt. N/T-arvodet tycker jag är ett exempel på hopkokspolitik. Tre miljarder kronor för 9 000 platser är för dyrt och för dåligt.
Herr talman! Jag tror självfallet inte att de förslag som regeringen nu har lagt fram om särskilda satsningar på naturvetenskapligt-teknisk högre utbildning skulle lösa problemen på arbetsmarknaden eller att det skulle täcka behovet av högre utbildning på det området. När vi ser stora brister och behov vore det fel om regeringen inte tog signalerna på allvar och presenterade förslag för att i alla fall i någon mån påverka, minska behoven och öka tillgängligheten. Ulf Kristersson uttryckte sig vältaligt om behovet av att öka rekryteringen till högre utbildning. Han anser sig tydligen veta vilka åtgärder som skulle vara mest verkningsfulla. Det är kanske är det som är förklaringen till att den gedigna utredning som tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen, som skall arbeta fram förslag när det gäller just att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, har legat nere i många år. Den överlämnades till Utbildningsdepartementet under den tid som Ulf Kristerssons partikamrater huserade där. Den utredningen resulterade inte i någonting.
Herr talman! Jag är rädd att man kan motivera nästa vilka kostnader som helst bara man hävdar att det är fråga om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tre miljarder kronor är förvisso ovanligt litet pengar i sammanhanget, men det är ovanligt mycket när man jämför med många andra saker som vi på ganska goda grunder sparar på. Redan i dag hävdar många bedömare - som kanske är mindre polemiska än vad vi är här - att mer pengar satsas än vad vi på ett rationellt och vettigt sätt kan använda oss av. Jag säger inte att politiker inte skall försöka ha ambitionen att lösa även kortsiktiga problem. Men den korta sikten måste rimligen rimma med den långa sikten. Då är det inte fler ryckigheter vi behöver i den högre utbildningen utan tvärtom mer långsiktighet och stabilare spelregler.
Herr talman! Som Ulf Kristersson säkert vet är arbetsmarknadspolitiken också utsatt både för besparingar och effektiviseringar. Arbetslösheten är dock inte gratis. Mot den bakgrunden måste man också se de satsningar som görs för att minska arbetslösheten och för att öka människors möjlighet att få arbete och näringslivets möjlighet att få tag i kompetent arbetskraft.
Herr talman! Statsrådet Ylva Johansson har här sagt att de arbetslösa inte kan vänta. Det paradoxala är dock att det inte är de arbetslösa som s-regeringen satsar på. Tre miljarder kronor av arbetsmarknadspolitiska pengar skall användas utan att vi vet ett dugg om hur mycket som kommer att komma arbetslösa människor till godo - i ett läge då det finns hundratusentals arbetslösa i vårt land. Det är mycket märkligt att utifrån en mittenposition i politiken få konstatera att den socialdemokratiska regeringen snarare medverkar till att öka klyftorna i samhället än till att utjämna dem. Vad drar ni ner på och vad satsar ni på? Ni drar ner på resurserna till, vilket många av oss har framhållit här, de kvinnor som nu håller på med att komplettera sin bristande grundutbildning. Ni satsar på dem som faktiskt redan har en högskoleutbildning. Om de är beredda att gå en annan högskoleutbildning får de betalt för att göra det. Ni satsar på dem som redan har klarat av sin grundutbildning och som är beredda att bredda grundutbildningen under ett basår för att sedan börja på högskolan. Vilka är det? Både de som vill ha ett basår och de som vill gå en N/T-utbildning, är sådana personer som går en lysande framtid till mötes. De får sådana jobb där man ropar efter folk. De får bra arbetsvillkor och mycket goda löner. Det är där ni satsar era pengar när de arbetslösa inte kan vänta. Det är ihåligt. Det är paradoxalt.
Herr talman! Ett rättvis och jämställt samhälle måste präglas av att det finns arbete till de människor som vill ha det och att alla människor har möjlighet att försörja sig själva på eget arbete. Det måste finnas trygghetssystem som medför att man kan bli sjuk och tillfälligtvis arbetslös utan att riskera att hamna i en mycket svår ekonomisk situation. Om vi vill ha ett sådant samhälle, måste vi komma till rätta med de svåra obalanser som vi i dag har i ekonomin. Det är nödvändigt för att komma till rätta med arbetslösheten. Men det är också nödvändigt att hela tiden bekämpa arbetslösheten. Den är i sig ett hot och gör det omöjligt att komma till rätta med finanserna. Det här hänger ihop. Transfereringssystemen är inte grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle. De är ett komplement som skall hjälpa till när det övriga inte räcker till. Grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle är en stark ekonomi där människor har goda och sunda arbeten. Man skall kunna ställa krav på sitt arbete och kunna försörja sig själv. Det är ett sådant samhälle vi försöker återupprätta igen. Det blir därför omöjligt att enbart diskutera bidrag och transfereringar, som om det vore det enda verksamma medlet för att skapa ett rättvist och jämställt samhälle. Jag vill också säga att den särskilda satsning vi gör på naturvetenskapligt-teknisk utbildning inte skulle behövas om det vore så att yrkena på det här området hade en så stor dragningskraft som Rose-Marie Frebran förespeglar. I så fall skulle människor stå i kö till dessa utbildningar. Tyvärr är det inte så. Behovet inom flera områden överstiger det antalet människor som utexamineras.
Herr talman! Det skulle vara intressant att här i dag höra Ylva Johansson presentera de tomma utbildningsplatser som människor är ointresserade av. Jag tror inte ett dugg på det som Ylva Johansson säger. Jag har inte fått svar på några av mina frågor. Det är mycket märkligt att en socialdemokratisk regering satsar som den gör.
Herr talman! Rose-Marie Frebran förespeglar att regeringen satsar på att ge högskoleutbildning till dem som redan har ett välavlönat arbete och som vill skaffa sig ett ännu mera välavlönat arbete. Det är inte det som regeringen gör. Därför kan jag inte bemöta detta. Regeringen satsar på att använda högskoleutbildning inom områden där det finns brister som ett led i arbetsmarknadspolitiken. Vi ger ett särskilt studiefinansiellt stöd under en mycket begränsad period i den speciella konjunktur som vi befinner oss i. Detta gör vi för att locka människor till en utbildning som de annars inte skulle gå in i. Jag tror att det i stor utsträckning handlar om kvinnor som inte har skaffat sig någon utbildning, som inte hade någon möjlighet till det när de var yngre eller som inte gjorde det av andra skäl. De vill nu ha en ny chans och komma in på ett område som under en lång tid har varit mansdominerat. Om vi vill göra detta möjligt måste vi också vara beredda att skapa förutsättningar som gör att människor i realiteten kan gå in i den utbildningen.
Herr talman! När det gäller barntilläggen vill jag säga att man inte behöver ta bort någonting från några bara för att andra har det dåligt. Dessutom har man ofta en större summa pengar om man stämplar. Dessa människor har påbörjat sin utbildning under vissa förutsättningar. De kan alltså få lämna en påbörjad utbildning. En sådan indragning som gör att människor släpper sin utbildning kan inte någon regering eller några styrande stödja. Jag talade om ett livslångt lärande som en bärande princip i mitt anförande. Jag stöder Ylva Johanssons och socialdemokraternas tänkande i det fallet. Det finns också med i Miljöpartiets program. Men vi måste ge människorna möjligheter till detta livslånga lärande. Till de lägst utbildade skall vi ge mest, som flera har anfört här i dag. Om dessa människor inte blir tillgodosedda hamnar de helt utanför samhället. De har ingen möjlighet att få någonting på någon mellannivå. Vi måste alltså göra stora satsningar på den gruppen. Detta är faktiskt ingen motsättning i förhållande till spetskunskapen. Vi behöver båda delarna. Man behöver morötter, som t.ex. N/T-arvodet eller stipendiet på 10 000 kr för basåret på komvux. Det behövs morötter även för lågutbildade, dvs. möjligheter för dem att fullfölja sin tänkta utbildning. Om vi i Sverige är tillräckligt framsynta och satsar på utbildning över hela linjen sparar vi i längden. Vi tar också vara på de mänskliga resurser som vi har. Man måste också se över hur de sammanlagda besparingarna, liksom studiestödssystemet, drabbar individer och grupper. Man kan inte bara ta en sak i taget tills alla möjligheter för människor att klara sig är borta.
Herr talman! Ragnhild Pohanka tar upp den mycket besvärliga situation som uppstår när man har påbörjat en utbildning under vissa förutsättningar och dessa under resans gång ändras. Tyvärr drabbas inte bara studerande av detta. Vi lever i en sådan tid och i ett land som är så skuldsatt att inga förutsättningar gäller någon längre tid. Enskilda spekulanter på andra sidan jordklotet kan radikalt förändra de ekonomiska villkoren i vårt land, därmed också villkoren för bidragssystem, anställningar, arbete och utbildning. Tyvärr ser verkligheten ut så. Det är den verklighet som vi har att hantera. Det finns inga garantier. Vi kan inte heller utlova garantier i transfererings och bidragssystemen. Det hänger ju ihop med hur verkligheten ser ut. Om man vill satsa på att lågutbildade skall få mer och högre utbildning måste man också göra satsningar när de är på väg in i den högre utbildningen. Det gör man genom att stimulera den som är lågutbildad och inte kommer från någon studietradition till att gå in i en högre utbildning. Därför blir det helt fel när Ragnhild Pohanka anklagar regeringen för att inte satsa på de lågutbildade.
Herr talman! Nej, det gör ni inte, inte om det första steget dras undan. Dessa människor kommer inte till det andra steget. Detta måste göras jämsides. Det här förslaget drabbar retroaktivt. Man har kanske t.ex. redan påbörjat en tvåårig utbildning. Det gäller ofta ganska korta utbildningar. Därför är det kanske allra allvarligast att detta drabbar retroaktivt. Man talar om att det är viktigt med högre utbildning. Vi har inte på något sätt motsatt oss högre utbildning. Jag har inte heller hört någon annan här i dag göra det. Men vi måste i första hand satsa på den lägsta utbildningen. Det verkar övermäktigt att starta från en så låg nivå och sedan komma högre upp. Satsa på det också; vi behöver spetskunskap! Det finns ingen motsättning i förhållande till det som jag talar om.
Herr talman! Den här regeringen har lagt fram förslag om, och den här riksdagen har också beslutat om, 41 000 extra platser inom kommunal vuxenutbildning och 16 000 extra platser för det tredje gymnasieåret för dem som inte har det. Det är inte så att den här regeringen inte satsar på dem som har en låg utbildning. Det är nödvändigt att satsa på dem som i dag har låg utbildning för att de skall ha en bättre chans på arbetsmarknaden, för att vi skall kunna skapa ett mer jämlikt samhälle och också för att vi skall få en bättre fungerande arbetsmarknad och bättre villkor för våra svenska företag.

Herr talman! Riksdagen har redan fattat beslut om sysselsättningsskapande åtgärder i gymnasieskolan och komvux genom att medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder används till reguljär utbildning. Tillsammans med de resurser som tillförs folkhögskolor och studieförbund innebär detta en mycket stor utbildningssatsning som Vänsterpartiet stöder. Regeringen säger i budgetpropositionen att så många som möjligt av alla som vill satsa på utbildning skall ges chansen. Samtidigt skall också människor stimuleras att söka utbildning. Utbildning är inte längre något som avslutas med ungdomsåren. Återkommande utbildning är en samhällelig nödvändighet för att man skall ge möjlighet till ett livslångt lärande. Det är så sant. Vilka förhoppningar det väcker! I dag finns det 1,3 miljoner vuxna i aktiva åldrar som saknar formell gymnasiekompetens. Trots stora satsningar är skillnaden i utbildningsnivå mellan olika grupper fortfarande oacceptabelt stor. Tillgång till utbildning är en viktig jämlikhets och jämställdhetsfråga. Utbildning är också en demokratifråga. Genom utbildning skapas social medvetenhet och beredskap att aktivt påverka både den egna situationen och samhället. Den synen på utbildning är central för arbetarrörelsen. I tider av arbetslöshet är utbildningssatsningar oerhört viktiga. I princip är det alltid värdefullt om man i stället för passiv arbetslöshet väljer att studera för att höja sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vet att det finns ett klart samband mellan utbildningsnivån och graden av arbetslöshet. Därför känns det så jobbigt och motsägelsefullt att regeringen å ena sidan av sysselsättningspolitiska skäl satsar stora resurser på en utbyggnad av antalet utbildningsplatser för vuxenstuderande och å andra sidan drastiskt försämrar de ekonomiska möjligheterna för de studerande att klara av studietiden. I dagsläget studerar 39 000 kvinnor och 22 000 män med särskilt vuxenutbildningsstöd, s.k. svux. För dem och även för dem som läser med särskilt vuxenutbildningsstöd för arbetslösa, svuxa, vill regeringen nu avskaffa barntillägget för barn upp till 16 år - 992 kr per månad och barn - utan att ge någon som helst kompensation. Det sker samtidigt som barnbidraget sänks med 110 kr per månad och barn. Man föreslår också att studiebidraget endast skall utgå under nio månader. Dessutom skall nivån på arbetslöshetskassan sänkas från 80 till 75 %, enligt en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centern. Det betyder att Eva som är ensamstående och arbetslös med en tidigare bruttoinkomst på 10 000 kr i månaden och två barn under 16 år förlorar 2 529 kr i månaden. Sammantaget blir konsekvenserna av dessa förslag förödande. Eva får 2 625 kr mindre att leva på om hon väljer att studera i stället för att gå arbetslös. Eva, och många med henne, kommer sannolikt att tvingas göra ett mycket negativt val. Så här beskriver Ann sin situation i ett brev till mig: Förslaget om att ta bort barntillägget kommer att få oanade konsekvenser. Vi som studerar på komvux är äldre, och de flesta har barn. De flesta är arbetslösa med en dålig grundutbildning, vilket i sin tur resulterar i att vi är lågavlönade och har en låg ersättning från a-kassan. Studiestödet är nu 65 % av a-kassan, som är 80 %. Inom parentes vill jag säga att a-kassan, på grund av uppgörelsen med Centern, kommer att bli 75 % av den ursprungliga lönen. Ann skriver vidare: Om barntillägget försvinner blir konsekvensen att de flesta inte har råd att studera. Vi får börja stämpla igen. Var ligger logiken? Det är väl bättre för oss att få göra något meningsfullt, som kan ge oss en chans till arbete när konjunkturen vänder? Det är väl inte rimligt att behöva ta studielån redan på grundskolenivå? Vi barnfamiljer har ju redan förlorat mycket, och mer blir det. Stoppa det här, jag blir desperat vid tanken på att tvingas in i arbetslöshet igen, utan framtidsmöjligheter. Jag har tre små barn och läser in grundskolan på heltid. Nu känner jag att livet är meningsfullt för första gången på många år. Ja, herr talman, kan det sägas bättre? Detta är verkligheten för många kortidsutbildade arbetslösa kvinnor med barn. Många av dem är ensamstående. Det är kvinnor som redan nu lever inom mycket knappa ekonomiska ramar och många gånger under en betydande psykisk press. De drabbas oerhört hårt. För dessa kvinnor är studierna och den sociala kontakten med studiekamrater och lärare mycket viktig. Studierna ger ökad självkänsla och livsmod. Studierna ger nya insikter och nytt hopp och hjälper dem att återerövra människovärdet. Studierna ger möjlighet att sätta in den egna situationen i ett större strukturellt sammanhang. Beröva inte arbetslösa korttidsutbildade kvinnor och män deras livschanser! De upplever sig nu dubbelt straffade - först arbetslösheten med allt vad den innebär av otrygghet, och nu också att bli berövad möjligheterna till studier, som senare kan leda fram till ett meningsfullt arbete. Om riksdagen bifaller det här beslutet kommer det att innebära att vi skjuter kostnaderna på framtiden. Det kan inte vara vare sig samhällsekonomiskt eller mänskligt försvarbart att tvinga människor att av krassa ekonomiska skäl välja arbetslöshet och den sociala isolering den ofta innebär framför studier och gemenskap. Jag tycker också att en bättre samordning mellan de olika studiestödssystemen är önskvärd och nödvändig. Det är därför vi inom Vänsterpartiet har kunnat tänka oss att ta bort barntillägget, men endast om detta kompenseras genom en kraftig höjning av nivån på svux och svuxa. Det skulle också vara motiverat att lösa problemet på det här sättet därför att regeringen också kommer att slopa bostadsbidragen för dem som är över 29 år och utan barn. Vi är medvetna om statens finansiella svårigheter men, Sven-Åke Nygårds, bördorna måste fördelas rättvisare än vad som nu sker. Sammantaget innebär regeringens åtgärder en djup orättvisa och orättfärdighet både ur köns och klassperspektiv. Det kan också tilläggas att med svuxa har man endast möjlighet att läsa två terminer, vilket oftast inte räcker om man är studieovan och vill erhålla fullständig gymnasiekompetens. Det är något som den redan nu så omtalade Studiestödsutredningen observerat och reagerat mot. Man kan naturligtvis erbjudas att läsa en tredje och fjärde termin med studiemedel. Men det känns för många som mycket osäkert och betungande. Det kanske man kan tänka sig att göra på högskolenivå, när man har ett bestämt yrkesinriktat mål framför sig. Herr talman! Jag har också under de senaste veckan samtalat med många folkhögskolerektorer, som uttryckt stor oro för att det här beeslutet kommer att försvåra folkhögskolans möjligheter att fullgöra sitt viktiga samhällsuppdrag. Med detta yrkar jag bifall i första hand till Vänsterpartiets reservation 24 om en höjning av nivån i svux och svuxa, och om den bifalles även till reservation 30. I andra hand, om detta faller, yrkar jag bifall till reservation 25 om bibehållet barntillägg, och om den vinner bifall även till reservation 31. Jag vill också passa på att säga något om det s.k. Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse med regeringen om särskilt vuxenstudiestöd och möjlighet till avskrivning av studielån för studerande vid de 9 000 nya utbildningsplaterna inom naturvetenskap och teknik som skall inrättas vid universitet och högskolor nu till hösten. Jag vill markera att förslaget är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men den har också ett värde från utbildningspolitisk synvinkel. Genom förslaget får fler studerande tillträde till universitet och högskolor. Men jag vill också poängtera att på längre sikt är det nödvändigt med en markant ökning av antalet fasta utbildningsplatser för att kunna möta näringslivets och den gemensamma sektorns behov av akademiskt utbildad arbetskraft. Genom N/T-platserna hoppas vi också kunna åstadkomma en större rörlighet på arbetsmarknaden. Redan yrkesverksamma får möjlighet att begära tjänstledigt för att höja sin kompetens genom högskolestudier, och andra arbetssökande kan då gå in på deras jobb. Är man arbetslös kan man få möjlighet till en mera långsiktig, målinriktad utbildning som ger jobb. Vi tror också att nya grupper vuxna kommer att stimuleras att söka den här utbildningen, vilket i någon mån kanske kan motverka den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Vi vet ju att det finns ett starkt samband mellan social snedrekrytering och studiestödets utformning. För oss i Vänsterpartiet är en samordning av de olika studiestödsformerna viktig. Det yttersta målet för vår politik är studielön, och N/T-svux med större bidragsdel kan ses som ett steg i den riktningen. Genom denna åtgärd tillmötesgår vi också det uttalade behov som finns av tekniker och naturvetare i näringslivet, liksom till en del skolans behov av lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Vi har i en motion föreslagit att N/T-svux också skulle kunna omfatta arbetslösa civilingenjörer, som finns främst inom byggsektorn, samt arkitekter och radiofysiker som skulle kunna gå en behörighetsgivande ettårig lärarutbildning. Vi vet att lärarbristen kommer att bli akut, eftersom pensionsavgångarna blir avsevärda inom några år och antalet sökande till det naturvetenskapliga området inom lärarutbildningarna inte är tillräckligt stor. Därför vill jag också yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 2. Till slut: N/T-svux är en viktig vuxenutbildningspolitisk satsning och en stor möjlighet också för kvinnor att bryta ett traditionellt könsrollsmönster, bl.a. genom den positiva särbehandling kvinnor kommer att få vid själva antagningsförfarandet. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande 15.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att förlänga debatten, men jag måste få ställa en enda fråga till Varför berövar ni korttidsutbildade kvinnor och män deras livschanser när de studerar vid statens skolor för vuxna? Om ni menar något med vad som framförs här i kammaren varför lever ni inte upp till era argument och ser till att den här frågan får klaras av i Studiemedelsutredningen? Det här kvinnorna - det är huvudsakligen kvinnor, men det finns också män - kostar hälften så mycket som en plats på komvux. De har som regel inget utbildningsbidrag. De behöver bara det här resebidraget. Varför berövar ni dem deras livschanser?
Herr talman! Ibland blir det nästan litet humoristiskt med krav från borgerligt håll på Vänsterpartiet då det gäller att spendera pengar samtidigt som vi får kritik för att vi vill göra just det. Jag tycker också att om det fanns medel skulle vi gärna vilja stödja detta. Men nu är det faktiskt så att dessa kvinnor i distansutbildning visserligen bor och arbetar på långa avstånd från studieorten, men många av dem finns redan i jobb och har alltså en fast inkomst. Har man inte det har man ofta valt att stanna hemma, kanske för vård av egna barn osv. I bedömningarna mellan olika grupper måste man göra sådana avvägningar, och det har vi gjort i det här fallet.

De behöver också ha den här chansen. Dessutom, Britt-Marie Danestig-Olofsson, läs betänkandet: Där redovisas vad det är för människor det här handlar om, vilken situation de är i, varför de behöver det här stödet och vilka av dem som inte kan fortsätta att studera om det dras in. Låt Studiemedelsutredningen klara den här frågan! Det handlar om 18 månader och en mycket begränsad summa pengar. Men de människorna skall tydligen inte ha sin livschans.
Herr talman! Det här låter oerhört dramatiskt, att de skulle berövas alla sina livschanser. Vi har föreslagit - det tror jag Ulla Hoffmann också redogjort för och Hanna Zetterberg kommer att tala vidare för det när det gäller CSN-korten - att den rabattering vi önskar få också skulle kunna gälla den här gruppen. Man skulle alltså utvidga möjligheterna till rabatterade resor. Sedan tycker jag att det inte går att jämföra med N/T-satsningen, som tydligen har setts som någonting oerhört egendomligt. För den finns det en mängd olika skäl: arbetsmarknadspolitiska, utbildningspolitiska, näringspolitiska. Det finns också en mycket stark jämställdhetsaspekt. Vi måste pröva olika åtgärder för att kunna lösa de svåra problem Sverige befinner sig i.

Fru talman! Jag tänker ägna mina minuter åt CSN kortet, som berördes här alldeles nyss. Slopandet av CSN-kortet är en besparing som i sammanhanget ger en väldigt liten summa. Men den lilla summan är mycket viktig för många i vårt land. Det gäller såväl enskilda studenter som landet Sverige. Mycket tidigt stod det klart att regeringen inte tänkte backa i den här frågan och att den skulle få stöd av Moderaterna. Det var utgångsläget när Vänsterpartiet skrev sin motion. Vi trodde inte att det var möjligt att hitta ett läge där Socialdemokraterna skulle backa och ändra sig. Alltså skrev vi en motion som från början var en öppning och en möjlighet till en kompromiss. Vi resonerade i den här situationen att det bästa är att hitta en lösning som gör att någon form av reserabatter för studerande slutligen finns kvar. Vår kompromisslösning blev ett avgiftsbelagt kort för studerande öppet för större grupper av studerande än de som i dag har CSN-rabatten. I dag är man bara berättigad till rabatten om man studerar på heltid och om man utnyttjar studiemedel. Bland dem som studerar på deltid och inte har studiemedel finns bl.a. en stor del äldre kvinnor. Det är en svag grupp som ofta hellre väljer att leva på smärtgränsen än att låna pengar för sina studier. Denna grupp skulle också behöva reserabatter. Enligt våra beräkningar skulle summan för ett sådant kort landa på 250 kr för ett läsår. För dem som studerar och verkligen behöver ett rabattkort är den summan inte speciellt stor. För många studerande är reserabatten på framför allt tågen en nödvändighet, och för Sverige i stort fyller rabatten många viktiga funktioner. De flesta av argumenten har vi redan hört här i kammaren i dag. Jag tänker därför dra några av dem väldigt snabbt. Det första är den regionalpolitiska aspekten att hela Sverige skall leva. Det skall inte behöva finnas utbildningar på alla orter, utan man skall kunna ha möjlighet att studera på annan ort för att hitta den utbildning som passar en bäst. Det handlar också om möjligheten att som studerande kunna pendla. Det gäller främst äldre människor som inte är lika rörliga som yngre. Miljöfrågorna hänger också ihop med frågan om CSN-kortet, och de är väldigt viktiga. Det handlar om naturen, men det handlar också om trafiksäkerheten, vilket också har berörts här förut. Av den anledningen har Vänsterpartiet i andra motioner och i andra sammanhang föreslagit ett särskilt biljettstöd till Statens Järnvägar för att det skall kunna hålla nere sina priser för alla och på så vis göra det mer attraktivt att ta tåg i stället för bil eller flyg. Vänsterpartiet stödjer inte regeringens förslag att ta bort reserabatten för studerande. Hade inte Vänsterpartiets motion fått gehör av Socialdemokraterna hade möjligheten att bevara reserabatten för studerande varit mycket begränsad. Det kommer snart att beslutas att dra in ersättningen för resor till och från studieorten för studerande på Statens skolor för vuxna. Det har också debatterats här tidigare i dag. De får inte någon kompensation över huvud taget för dessa resor. Jag tror att ett avgiftsbelagt reserabattkort för studerande också kommer att öppna en möjlighet för den här gruppen studerande, och det kan då vara deras räddning. Att Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraterna i den här frågan beror på att vi tror att en sådan lösning är bättre än alternativet. Det innebär inte att vi egentligen tycker att det är ett bra förslag. Av olika skäl är studerande i större behov av rabatter på resor än andra grupper i samhället. Men det är också en grupp där många i dag lever med små marginaler och på pengar som de lånar för sitt uppehälle och sin möjlighet att studera. Den här gruppen är redan med och betalar den svenska krisen. De svagaste grupperna av studerande får genom beslutet i dag här i kammaren det ännu svårare, vilket också har redovisats tidigare. Vi är trötta på att statens finanser skall saneras genom att sparka på svaga grupper i samhället och vill därför hitta konstruktiva lösningar. Jag vill till sist betona att Vänsterpartiet inte har varit med och avskaffat CSN-kortet. Det hade Vänsterpartiet inte behövt göra. Det hade Moderaterna och Socialdemokraterna klarat av alldeles själva. I stället har vi lyckats bevara möjligheten att åtminstone ha en öppning för att hitta en ny lösning när det gäller studeranderabatter på tåg.

Fru talman! Det Hanna Zetterberg säger är litet förvånansvärt. Vänsterpartiet är ju med och avskaffar det statligt subventionerade CSN-kortet. Det avskaffas genom det här beslutet. Nu försöker ni på något sätt att trolla bort korten genom att låtsas att ni inte är med på det. Men den summa som har finansierat detta kort försvinner ju genom dagens beslut. Det kan ni aldrig förneka. När det gäller kompromissen, idén om det avgiftsbelagda kortet, har vi i utskottet haft besök av bl.a. CSN. Vi har ställt frågor om detta. Inte heller på den här punkten tror man på CSN att det är en framkomlig väg. Ett avgiftsbelagt kort skulle finansieras genom att det tas ut en avgift i början av terminen. Alla vet att de som studerar har det knepigast i början av terminen, eftersom de inte har hunnit få sina studiestöd. Då har de oftast svårast att finansiera olika saker. Bedömningen från CSN var att det mycket snabbt skulle bli så få som valde att försöka satsa på ett avgiftsbelagt kort att volymerna mycket snabbt skulle minska, vilket gör att det inte heller skulle bli intressant för reseföretagens sida att vara med och skapa dessa rabatter. Det är synd att Vänsterpartiet inte valde att stå kvar vid sin ursprungliga uppfattning, dvs. att vi skall ha kvar CSN-kortet och att vi skall försöka hitta en modell för att finansiera det inom ramen för studiestödet. Då hade vi kanske haft större chanser att i framtiden ha det kvar som en mycket bra reseförmån för de studerande.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att de statliga pengarna och bidraget till CSN för kortet försvinner. Men det finns ändå en stor skillnad i den uppgörelse som Vänsterpartiet har gjort tillsammans med Moderaterna och den ursprungliga skrivningen. I den ursprungliga skrivningen står det ingenting om att CSN t.ex. får i uppdrag att utforma ett kort. Rune Backlund menar att CSN inte tror på den här lösningen. Jag har i kontakter med CSN och andra människor fått andra besked. Jag förstår att varken CSN eller SJ officiellt säger någonting annat än vad de har sagt. Men jag tror inte att det finns några som helst problem med att utforma ett avgiftsbelagt kort. Jag tror att 250 kr, även om det är i början av terminen, är en summa som man även som studerande faktiskt kan klara av att komma över. När det gäller SJ:s roll i det hela är studerande som reser med tåg en väldigt stor andel. Jag tror nog att SJ kommer att anse det som så pass viktigt att det också vill hitta en sådan lösning. Det är också det som mina kontakter med SJ har visat på.
Fru talman! Jag kan bara referera till vad som sades vid det utskottsmöte då vi hade representanter från CSN närvarande. Den representant som redovisade hade inga större förhoppningar om att ett avgiftsbelagt kort skulle fungera på lång sikt. Han bedömde att det ganska snabbt skulle urholkas och därmed försvinna, dvs. förlora i värde när man skulle förhandla gentemot reseförtagen. Den skrivning som hänvisas till i utskottsbetänkandet är inte speciellt tydlig. Det talas om att CSN bör söka möjligheter, osv. Det är inte så där väldigt solklart vad som menas med de skrivningarna och vad utskottet menar att CSN skall göra.
Fru talman! Jag kan hålla med om att utskottets skrivning skulle kunnat vara hårdare. Jag skulle gärna sett att den varit mycket tydligare än vad den är i dag. Men jag anser att alternativet att helt och hållet avskaffa CSN-kortet utan att se till några som helst möjligheter inte hade varit någon bra lösning. Jag tror ändå att det finns stora möjligheter att utarbeta ett relativt bra rabattkort för studerande som inte heller skulle kosta en oöverkomlig summa. Jag tror inte att det vare sig administrativt eller på något annat sätt är så pass krångligt att det skulle falla. Det är ett ganska bra alternativ, och kanske mer rättvist, än att avskaffa rabatten helt och hållet. Jag ser också många problem med detta. Det finns ingenting som är solklart. Men jag hoppas och tror att det kommer att finnas ett bra rabattkort även i fortsättningen.
Fru talman! Det är som Rune Backlund har sagt till Hanna Zetterberg. Vänsterpartiet står fullt ut bakom beslutet att avskaffa CSN-kortet. Ni deltar i det. Ert särskilda yttrande är ju ingenting mer än några förhoppningar, vilket vi har fått bekräftat här i kammaren. Vi fick i utskottet besked av CSN hur det såg på detta. Det brukar veta vad det talar om, och jag tror inte att det har fel den här gången heller. Inför påskhelgen har SJ varit i kontakt med CSN. Där säger man att man över huvud taget inte är villiga att diskutera någonting mer än möjligen rabatter för ungdomar. Då står vi där med elever vid Statens skolor för vuxna. De får avsluta sina studier. Vänsterpartiet sparkar på de svagaste grupperna, som det säger att det inte vill göra. Vi vet att det gäller 9 000 människor som inte har en enda krona i studiestöd, inte ens till sina resor, trots att de går på en utbildning som är den billigaste som vi kan ha i det här landet. Det är bara skära förhoppningar som Vänsterpartiet har i sitt särskilda yttrande. Det innefattar ingenting konkret, precis som Rune Backlund säger. Det rinner ut i sanden, och dessa människor får finna sig i att CSN-kortet är borta. De kan inte välja den utbildning i landet de vill ha. Statens skolor för vuxna och deras elever skall över huvud taget inte finnas med i diskussionerna.
Fru talman! CSN-rabatten i den form som den har i dag kommer naturligtvis att försvinna. Det vi talar om är ett annat sätt att utforma studeranderabatter. Det är alldeles riktigt. Det är också alldeles riktigt att de statliga pengarna försvinner. Det som Vänsterpartiet har gjort är att försöka påverka utskottets skrivning och på så sätt få en hårdare skrivning gentemot CSN att utforma ett annat slags rabattkort, eftersom vi tror att det är väldigt viktigt. SJ har i dag ett kort som kallas för reslustkort som alla kan köpa. Jag tror att det fortfarande kostar 150 kronor. Det har visat sig vara relativt lönsamt. Även om man reser en enda gång lönar det sig ofta att köpa det här reslustkortet. Jag tror att ett kort för studerande skulle köpas av relativt många. Även om man tänker marknadsmässigt - vilket SJ gör i dag, och vilket även CSN tvingas göra - tror jag att det är lönsamt att öppna det här kortet även för andra studerandegrupper för att på så sätt få in mer pengar. Med ett sådant här kort skulle man i stället uppmuntra dem att åka tåg. Som jag har förstått det är det en ganska stor andel av dem som får ersättning för bilresor.
Fru talman! Hanna Zetterberg har förhoppningar. Det skall man ha när man är ung och riksdagsledamot, men man måste också veta något om verkligheten. I det här fallet handlar det faktiskt om att Hanna Zetterberg inte har tagit reda på vad som gäller och vilka besked CSN har fått från SJ. Vi kan bara konstatera att det är Vänsterpartiet som har slagit spiken i kistan när det gäller SSV:s studerande. De bidrar dessutom till att CSN-kortet inte får prövas av Studiemedelsutredningen. Jag tycker att det är beklagligt, men så är det.
Fru talman! För det första är jag inte ensam om att ha fattat det här beslutet. Vi är ett helt parti med många äldre partimedlemmar också. Jag hoppas att jag kommer att ha visioner även när jag är litet till åren kommen. Jag inser att många uppfattar det så att det är vi som har slagit spiken i kistan. Jag tror att vi har varit med och slagit en modifierad spik i kistan i så fall, och det tror jag är bra. Det måste fortfarande finnas en öppning för att hitta andra lösningar vad gäller CSN-kortet. Vi får inte släppa de tankarna helt. Alternativet hade varit att helt och hållet slopa det och inte ha några öppningar. Då hade det varit socialdemokraterna och moderaterna som tillsammans hade fattat det beslutet.

Fru talman! Framtidens arbetsmarknad kräver nya satsningar på utbildning. Den yrkestekniska högskolan kan - om vi vill, och om vi vågar satsa på den - spela en viktig roll på framtidens arbetsmarknad. Därför har vi från den socialdemokratiska länsbänken i Örebro motionerat om att YTH skall byggas ut kraftigt i olika delar av landet. Därför beklagar vi att utbildningsutskottet och socialförsäkringsutskottet inte tagit chansen att göra en kraftfull markering av behovet av en satsning på YTH. Industrin går bra nu. I Kumla nyanställer Ericsson varje vecka upp till 25 man. Atlas Copco i Örebro nyanställer ett 70-tal verkstadsarbetare. Så ser utvecklingen ut i många delar av Örebro län och i hela landet. Ändå går 500 metallarbetare fortfarande arbetslösa i Örebro - Kumlaregionen. Det är inte de arbetslösa metallarbetarna som anställs på de lediga jobben. I stället är det akademiker eller ungdomar från den nya gymnasieskolan som får de nya jobben. Risken är stor att många yrkeskunniga slås ut från arbetsmarknaden. Det är ett farligt slöseri. Om Sverige skall bli starkt igen kommer vi att behöva all den kompetens som finns hos alla generationer i vårt samhälle. En av de viktigaste utbildnings och arbetsmarknadspolitiska uppgifterna de närmaste åren är att finna vägar för att utveckla kompetensen hos alla grupper och hos alla åldrar i samhället. För många kan säkert insatser som NT-satsningen på ingenjörsutbildningen vara bra. Men det kan aldrig vara den enda vägen för att utveckla kompetensen inom industrin. Den yrkestekniska högskoleutbildningen tillkom för bortåt 20 år sedan. Den skulle möta förändrade krav på arbetskraften, främst inom industrin. Utbildningen är unik för högskolan genom att den bygger på gedigen yrkeskunskap hos dem som deltar i den. Yrkesarbetare som har ingående kunskaper om olika processer och material får chansen att ta del av den allra modernaste tekniken och använda sin kunskap i en vetenskapligt förankrad utbildningsmiljö. Samtidigt får de skaffa sig en ordentlig bas i grundläggande teoretiska ämnen. Många lärare som arbetar på YTH-utbildningen menar att utbildningen tillför högskolan viktig praktisk kunskap. Det gör att utbildningen i de rena yrkesdelarna kan hållas på en nivå som i vissa delar går längre än ingenjörsutbildningarna. Det som skiljer YTH-utbildningen från annan högskoleutbildning är att den betonar yrkeserfarenheten mer än de teoretiska förkunskaperna och att den vänder sig direkt till vuxna. Det finns mycket som talar för att det är just den här typen av kvalificerad fortbildning som skall spela en viktig roll på framtidens arbetsmarknad. Det gäller anställda inom industrin, men det gäller säkert också stora delar av den kontorsarbetskraft som i dag slås ut både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. YTH-utbildningen är en ganska omfattande utbildning. Den omfattar 60 poäng på högskolan eller ett och ett halvt år. Om vuxna skall ha möjlighet till en så stor tidsinsats måste utbildningen kunna fullgöras på rimliga ekonomiska villkor. Därför är det bra att riksdagen återställt SVUX-ersättningen till utbildningen. Det är beklagligt att de borgerliga inte ser behovet. Om vi blundar för att vuxna måste ges möjligheter att studera på rimliga ekonomiska villkor är risken stor att kostnaderna för samhällsekonomin i form av a-kassa och förtidspensioneringar blir mångdubbelt större. YTH-utbildningen har hittills spelat en begränsad roll på den svenska arbetsmarknaden. Det finns totalt inte mer än runt 1 500 utbildningsplatser. Det beror inte på att utbildningen inte är bra. Det beror inte på att utbildningen inte hör framtiden till, tvärtom. De som har genomgått utbildningen kan vittna om en högklassig utbildning. Lärarna vid utbildningen kan vittna om mycket engagerade deltagare. De som har genomgått utbildningen gör mycket värdefulla insatser i industrin. Däremot finns det mycket som talar för att utbildningen när den tillkom för bortåt 20 år sedan var litet för framtidsinriktad för den position den svenska industrin hade då. Då efterfrågade inte industrin den kvalificerade arbetskraften. I dag, när den kvalificerade arbetskraften behövs, är hela samhällsandan så inriktad på traditionell akademisk utbildning att vi vägrar att se att det kan finnas andra och många gånger bättre vägar att tillgodose det svenska näringslivets behov av kompetens. Örebro län tillhör de industritätaste delarna av landet. Här finns tiotusentals människor med gedigen erfarenhet inom industrin. På samma sätt som delar av näringslivet i vårt län måste förnyas och moderniseras behöver många som jobbar i industrin en modernare utbildning. De har yrkeskunskaper som kan vara av stort värde om de kompletteras med modern teknik och en bredare teoretisk bas. Fru talman! Vi står inför ett vägval. Antingen stänger industrin dörren för dem som har de gedigna yrkeskunskaperna och öppnar den nya arbetsmarknaden bara för den som i unga år fått en modern utbildning, eller också väljer man att bygga på hela befolkningen. Då räcker det inte med korta AMS-kurser för vuxna kanske varvade med a-kassa och ALU-jobb. Då måste vi pröva former som gör att vuxna kan få chansen till en gedigen vidareutbildning där de får användning för tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är mot den bakgrunden vi är angelägna om att YTH-utbildning etableras på orter som Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Det är mot den bakgrunden det är viktigt att YTH-utbildning etableras också i andra delar av landet. En utbildning på ett och ett halvt år kan tyckas lång för en femtioåring, kanske t.o.m. för en fyrtioåring, men är den egentligen det? Är den det om den leder till att man stannar kvar i produktionen till 65 års ålder i stället för att lämna arbetslivet vid 50 års ålder? Det är kanske en av de klokaste satsningar samhället kan göra. Fru talman! Vi behöver söka olika vägar för att ta tillvara alla människors vilja till arbete. YTH-utbildningen är en. Jag tycker att det är synd att utskottet inte sett möjligheter till omfördelning av pengar till utbildning i det här betänkandet. Det är ändå min förhoppning att departementet följer upp de socialdemokratiska förslag om en kraftig utbyggnad av YTH som den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet lade fram under den föregående mandatperioden. YTH och kompetensutveckling av vuxna, vilja att ta tillvara yrkeskunskap hör framtiden till.

Fru talman! Studiestöd och studiemedel är en viktig förutsättning för människor, både unga och gamla, när de skall studera. Att debatten oroar, engagerar och upprör har vi också sett här i dag genom de anföranden som har varit. Hittills har debatten mest handlat om vuxenstudier och högre utbildning. Jag skall nu prata om potentiella vuxenstuderande. Inger Lundberg och jag har tillsammans skrivit en motion om gymnasieelevernas speciella villkor och förutsättningar. Att våra tonåringar i dag väljer att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan är viktigt. Det är viktigt för var och en av de studerande. Det är nästan omöjligt att slå sig fram på en hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad i dag utan att ha gymnasiestudier bakom sig. Men det är också viktigt för den fortsatta processen och utvecklingen i samhället. Formellt är gymnasieskolan frivillig, men samhällsutvecklingen har i praktiken gjort den obligatorisk om ungdomarna skall ha en god chans på framtidens arbetsmarknad. Vi behöver utbildad, kompetent och kunnig ungdom om vi skall söka nya lösningar och vägar för framtidens problem. Vi behöver unga vuxna som kan forma en ny framtid och som kan stå pall mot det tryck och den omvandling som ett samhälle alltid står inför. Den snabba processen, informationsutbytet mellan länder och de allt suddigare nationsgränserna gör att framtiden innebär både möjligheter och hot. Det är viktigt för oss att ta till vara de möjligheterna. Därför ligger det i samhällets intresse att stimulera och inte motverka att ungdomar från alla samhällsgrupper utnyttjar de möjligheter som den treåriga gymnasieutbildningen innebär. Dagens unga går hemma betydligt längre än vad tidigare generationers unga har gjort. Den längre studietiden, den hårdare arbetsmarknaden med högre arbetslöshet och större krav, gör att det är allt svårare för tonåringar att flytta hemifrån och klara sig själva. Nya begrepp som mambos, dyker upp. I familjerna får man i dag vänja sig vid att ha unga vuxna som bor hemma i stället för barn och ungdomar. Det är inte alltid konfliktlöst. Det innebär prövningar eftersom alla vuxna egentligen har en önskan om och ett behov av att få klara sig själva och att få stå på egna ben och bryta sig loss från föräldrarnas hem och famn och komma tillbaka som mer jämlika i relationen. Det studiestöd som i dag betalas ut till gymnasieeleverna är i stort sett en förlängning av barnbidraget. Summan är densamma. Skillnaden är att studiestödet numera bara betalas ut under de månader då skolan pågår och direkt till eleverna själva medan barnbidraget betalas ut under hela året. Kopplingen är tydlig. I den motion som vi har skrivit menar vi att det vore rimligt att familjepolitiken tog över stödet till de äldre tonåringarna. Vi tycker att samhället skall se lika på ungdomars möjlighet till studiestöd och barnens möjligheter till barnbidrag. Det handlar i båda fallen om unga som bor hemma och går i skolan. Om det skall göras en skillnad mellan barn i grundskolan och ungdomar i gymnasiet bör den göras mot bakgrund av den verklighet som gäller i fråga om kostnader för små barn och ungdomar. Både konsumentverkets och socialstyrelsens beräkningar visar att kostnaderna för en tonåring är betydligt högre än kostnaderna för yngre barn. Kostnaden för en treåring t.ex. beräknas till ungefär 1.100 kr i månaden, exklusive kostnaden för barnomsorg som ju normalt står i proportion till familjens inkomst. En 11-åring beräknas kosta 1.700 kr i månaden. En pojke som är mellan 15 och 18 år beräknas kosta 2.200 kr. Till detta hör att små barn kräver mindre utrymme. Det är t.ex. lättare att låta barn dela rum. En tonåring behöver däremot en egen plats med en dörr att stänga om sig. De förändringar som tidigare gjorts och som fortsätter i dag har medfört att tonårsfamiljen förlorat nästan 2.000 kr mer om året än småbarnsfamiljen. För den som har haft extra stöd blir förlusten nästan 4.000 kr om året. Riksdagen borde inte blunda för detta problem, hur jobbigt det än känns. För familjer med goda inkomster och stabil ekonomi spelar ett inkomstbortfall på ett par tusen kronor om året per ungdom ingen avgörande roll. Däremot blir ekonomin hårt ansträngd för en lågavlönad tonårsfamilj med ett par ungdomar i gymnasiet. Fru talman! Det finns en risk för att alltför snäva ramar för gymnasieelevernas familjer kan leda till avhopp från gymnasieskolan med framtida ökade kostnader både för individen och för samhället. Problemet förstärks av att ungdomar som inte har egna goda kontakter har små möjligheter till sommarjobb eller andra egna inkomster. Vi vill därför i vår motion att det görs en översyn av gymnasieelevernas ekonomiska situation. Vi bör samla de familjepolitiska stöden och se till den samhällsförändring som faktiskt skett då det gäller utbildningens längd och villkor samt de krav som ställs på alla de unga som nu skall ut på arbetsmarknaden. Tack!

Fru talman! I det betänkande som vi nu skall behandla, finansutskottets betänkande nr 9, tillstyrker ett enigt utskott anslaget till Riksrevisionsverket och statskontoret. En stor del av detta betänkande upptas av frågan om relationerna och arbetsuppgifterna när det gäller Riksrevisionsverket visavi Riksdagens revisorer. Och det är ju inte speciellt märkligt. Denna fråga har stötts och blötts under flera år, nu senast i Riksdagsutredningen och dess betänkande Reformera riksdagsarbetet. Denna utredning föreslog en utbyggnad av Riksdagens revisorers kansli. Dels skulle revisorernas verksamhet utökas och ambitionsgraden höjas, dels skulle en ökad samverkan med riksdagens utskott etableras. Vid behandlingen av Riksdagsutredningens förslag godtog konstitutionsutskottet endast det första föreslagna, utbyggnadsetappen, och begärde samtidigt en ny utredning av revisorerna. En utgångspunkt för detta nya utredningsuppdrag var enligt konstitutionsutskottet att onödigt dubbelarbete mellan regeringens och riksdagens revisionsorgan så långt som möjligt skulle undvikas. Därför föreslog konstitutionsutskottet ytterligare utredning för att klargöra rollfördelningen mellan de båda revisionsorganen. Talmanskonferensen har nu uppdraget att tillsätta denna utredning. I det sammanhanget kommer riksdagens partier att få möjlighet att ytterligare gå igenom hur relationerna skall utvecklas mellan Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer. Det är mot denna bakgrund som finansutskottet uppnått total enighet om att avstyrka samtliga motioner och lämna ett enigt betänkande till kammaren. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 9 och behöver glädjande nog inte yrka avslag på vidhängande reservationer, eftersom det inte finns några sådana.

Fru talman! Var skall ansvaret för revisionen av statlig verksamhet ligga? Vem skall följa upp effektivitet och ändamålsenlighet i statlig verksamhet? De flesta parlamentariska demokratier har besvarat dessa frågor entydigt. Det är hos den folkvalda församlingen, i vårt fall alltså hos riksdagen, som ansvaret för denna viktiga verksamhet skall, eller borde, ligga. Men i Sverige har vi en splittrad och oklar bild, med ett resursstarkt organ, Riksrevisionsverket som ligger under regeringen, och ett tämligen resurssvagt organ, Riksdagens revisorer här i detta hus. Ändå skulle vi kunna peka på en stolt historia, eftersom Riksdagens revisorer funnits allt sedan 1809 års författningsreform. Men Riksdagens revisorer fick inte i den moderna demokratin den roll den borde ha haft. I stället har regeringens revisionsorgan Riksrevisionsverket successivt byggts ut. Länder som tidigare haft ett delat eller odelat ansvar har förändrat organisationen av den statliga revisionen. fr.o.m. den 1 maj 1991 har t.ex. Danmark en förändrad organisation. Riksrevisionen, som tidigare var en del i statsförvaltningen, är nu en institution under Folketinget. I motion Fi406 har vi moderater pekat på de förändringar av den statliga revisionen i Sverige som borde vara rätt självklara att genomföra. Vi föreslår att RRV:s avdelning för effektivitetsrevision överförs till Riksdagens revisorer. Riksdagens revisionsorgan skulle då på ett helt annat sätt än i dag på riksdagens direkta uppdrag kunna utöva den uppföljning och kontroll av den statliga verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet som inte minst är oundgänglig i ett land som Sverige med så höga offentliga utgifter. Om man på allvar menar att riksdagen mer skall ägna sig år uppföljning och utvärdering, borde det vara självklart att dra konsekvenser att det synsättet. En revision som arbetar närmare riksdagen skulle ha större möjligheter att uppnå de uttalade syftena med effektivitetsrevision. Rapporternas mottagare blir då på ett helt annat sätt än i dag riksdagen och dess utskott. En regerings möjligheter att ta till sig rapporternas innehåll föreligger fortfarande enligt en sådan ordning. Skillnaden blir att förvaltningsrevisionen i formellt hänseende blir helt fristående och oberoende av regeringen. Dagens uppläggning strider bl.a. mot vedertagna revisionsprinciper, bl.a. att den vars verksamhet skall granskas inte ens skall kunna misstänkas styra granskningen. Den dubbla organisation som i dag finns uppbyggd genom det resursstarka RRV och den förhållandevis lilla organisationen hos Riksdagens revisorer är inte ändamålsenlig. Vi ser också att lösningen av många anses vara en utbyggnad av Riksdagens revisorer - Kjell Nordström pekade just på det utredningsarbete som Riksdagsutredningen hade framlagt - eller utskottens kanslier. I själva verket torde det obestridligt vara så att en överföring av RRV:s avdelning för effektivitetsrevision skulle innebära totala besparingar i stället för utökningar, samtidigt som effekten av utförda förvaltningsrevisioner kan bli större. Det är inte minst betydelsefullt i en tid då alla försöker finna lämpliga besparingsobjekt i det akuta statsfinansiella läget. Nu skall talmanskonferensen sent omsider tillsätta den utredning om den statliga revisionen som riksdagen beslöt om förra våren. Med hänsyn till att vi utgår från att den utredningen skall kunna komma fram till den lösning som vi moderater fört fram i vår kommittémotion, har vi i utskottet valt att inte uttryckligt biträda motionens yrkande. I stället har vi i ett särskilt yttrande både till det betänkande som vi nu behandlar och till betänkande FiU14, som vi strax skall behandla, utvecklat vår ståndpunkt och vår syn på det utredningsarbete som nu förestår. Jag vill hänvisa till dessa särskilda yttranden.
Fru talman! En dag som denna då vi är så eniga skall vi naturligtvis inte föra polemik, vi kanske får anledning att återkomma senare. Men jag är litet rädd för att alltför många ledamöter tror att en utbyggnad av revisionen kommer att lösa de problem som vi har med uppföljning och kontroll. Jag tror att det tarvar en och annan tanke i de olika partigrupperna och utskottsgrupperna hur vi som riksdagsledamöter disponerar vår tid. Ibland kanske vi måste fundera över hur vi arbetar i utskott och annorstädes. Vi är faktiskt rätt så många, drygt 300, som kanske mer aktivt och effektivt kunde bidra i processen. Den stora frågan i framtiden måste bli att få till stånd en diskussion mellan partierna och inom utskotten om hur man till viss del ändrar en del av inslagen i riksdagsarbetet för att kunna ägna tid åt denna uppföljning och kontroll.
Fru talman! Jag är helt överens med Kjell Nordström om att vi inte löser frågorna genom att tillföra ytterligare resurser till den statliga revisionen. De är säkert fullt tillräckliga, de kanske t.o.m. kan minskas en del. Därför har vi pekat på de vinster som kan uppnås om man samordnar de två organ som i dag sysslar med statlig effektivitetsrevision, nämligen RRV och Riksdagens revisorer. Det är ganska naturligt att om riksdagen skall ägna mer tid åt uppföljning och utvärdering, som ju är kärnan bakom de rapporter som RRV och Riksdagens revisorer lämnar, bör också riksdagen också vara huvudman för den statliga revisionen. Det har inte anförts några rimliga argument till varför vi i det här parlamentet skall hantera frågorna på ett helt annorlunda sätt än i övriga parlamentariska demokratier. Jag tror att utredningen, som vi är eniga om skall arbeta snabbt, kan komma fram till det resultatet.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslår kulturutskottets majoritet att riksdagen beslutar bifalla regeringens förslag i budgetpropositionen om medelsanvisning under avsnittet Arkiv. Vad beträffar anslaget till Språk och folkminnesinstitutet, punkt B 2, vill jag gärna inledningsvis säga att anslaget i regeringens ursprungsförslag av misstag beräknats drygt 300 000 kr för lågt. Detta har regeringen påpekat för kulturutskottet och kulturutskottet har justerat detta i betänkandet så att det slutliga beloppet i betänkandet är det korrekta. I betänkandet behandlas och avstyrks ett antal motioner. Den reservation som Elisabeth Fleetwood just talade för handlar om en motion som avstyrkts i betänkandet. När man från moderat håll i reservationen säger att det i rådande ekonomiska läge är både sakligt och psykologiskt riktigt att alla sektorer bidrar till saneringen av statsfinanserna är det ingenting jag vill säga emot. Jag vill inte heller säga emot det Elisabeth Fleetwood just sade i talarstolen, att det behövs besparingar. Det är angeläget att det görs besparingar inom statens ekonomi när ekonomin ser ut som den gör. Därför vill jag påminna både riksdagen och Elisabeth Fleetwood om att det på området Arkiv i kulturpropositionen faktiskt görs besparingar på drygt 7 miljoner kronor. Det får inte framställas som om det inte skulle göras besparingar på det här området. Det är faktiskt så att det görs besparingar också på detta område. Det moderaterna föreslår är att ytterligare en besparing på 1,8 miljoner kronor skall göras i anslaget under punkt B 3. Den summa man föreslår skall tas bort är avsedd att användas för att göra en uppläggning och en utgivning av Svenskt biografiskt lexikon på CD-ROM. För egen del har jag svårt att förstå detta moderata krav, i synnerhet när det kommer från ett parti som i så hög grad har försökt göra sig till talesman för ny informationsteknik och informationsteknologi. Jag menar att det här ges en bra möjlighet att nå nya grupper med ny teknik. Dessutom kan den föreslagna satsningen ge en del pengar tillbaka då CD ROM-skivorna naturligtvis i likhet med lexikonen skall erbjudas till försäljning. Att inte göra denna framåtsyftande satsning nu känns därför felaktigt. Därför har utskottet avstyrkt det moderata förslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Man kan ha respekt för det moderata förslaget i sig, men det får inte framställas på ett sådant sätt från moderat sida att andra partier inte är för besparingar. Jag har just redovisat att vi faktiskt föreslår besparingar, att regeringen själv bara på detta område har föreslagit en besparing på 7 miljoner kronor. Det är naturligtvis angeläget och viktigt att göra besparingar. Men jag vill nog framhålla att alla partier i den här kammaren känner ansvar för det rådande ekonomiska läget. Jag tycker att det är viktigt att säga detta. Därför har man också ställt sig bakom det regeringen har föreslagit i besparingar på det här området.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt lägga mig i meningsutbytet mellan Elisabeth Fleetwood och Björn Kaaling. Men jag kan ändå säga att de som är brukare av Svenskt biografiskt lexikon har angivit att det kommer att ske en del förändringar och korrigeringar under de närmaste åren innan det är färdigställt. Det innebär att om man börjar tillverka CD-ROM skivorna nu måste man korrigera även den utgivningen. Det är ett av skälen till att vi har tagit ställning på det sätt vi har gjort. Jag övervägde starkt att avge ett särskilt yttrande när vi behandlade detta ärende i utskottet. Men jag avstod. Det gällde sammanslagningen av Krigsarkivet och Riksarkivet. Det är möjligt att man gör en mindre ekonomisk vinst genom detta, men jag är inte helt säker på att det är grund nog för det ingrepp man gör. Krigsarkivets annorlunda uppläggning och struktur har varit och är motiv för en egen ställning. Jag hoppas att mina farhågor inte besannas, men känner ändå att jag liksom den gamle Linköpingsbiskopen Hans Brask måste göra en markering på detta sätt. En sak är dock utom tvivel, det är sättet på vilket man gick till väga vid hanteringen av organisationsfrågan med avseende på samråd och förhandlingar med personal, eller rättare sagt uteblivna sådana. Det var ett otillständigt sätt. Hade en privat arbetsgivare betett sig så hade protesterna varit högljudda. Som sagt, fru talman, hoppas jag att sammanslagningen skall gå bra, men jag har mina dubier. För säkerhets skull avslutar jag med den latinska sentensen dixi et salvavi animam meam.

Fru talman! I det ärende vi just nu behandlar tar vi upp ett antal frågor om ersättningar m.m. till konstnärer. I jämförelse med det ärende om "droit de suite" som utskottet just nu behandlar rör det sig här om till sin utformning tämligen okomplicerade ersättningsfrågor. Jag skall heller inte gå in i detalj på frågan om dessa eller om de synpunkter man kan ha avseende vilken form av stöd för konstnärer som är bäst. Det rör sig både om de skattefrågor som berör dem i deras egenskap av egenföretagare med utpräglat ojämna inkomster och höga egenavgifter och frågan om beställning, stipendier, etc. Vår reservation, som vi har avgett tillsammans med Folkpartiet liberalerna och kds, gäller en organisatorisk fråga av principiell karaktär. Vi har i utskottet varit överens om och i betänkandet föreslagit ett tillkännagivande om att det finns skäl att se över formerna för konstnärsinflytande i bl.a. Konstnärsnämnden. Där finns flera saker att belysa som bl.a. tangerar frågor om representativitet, korporativism, m.m. I avvaktan på en sådan översyn och vad den kan leda till anser vi reservanter att det är fel att avskaffa styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Det ger mer intryck av ytterligare en återställare för återställandets skull. Utan att ändra uppfattning i sakfrågan, den står vi fast vid, avstår jag dessutom för tids vinnande och när jag ser vilka konstellationer som finns i frågan i kammaren från att yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i detta betänkande som handlar om ersättningar och bidrag till konstnärer. Konstnärerna har det ju kärvt i dagens läge. De har det kärvt väldigt ofta. Men när nu ekonomin ser ut på det vis som den gör är det jobbigt att vara bildkonstnär. Man talar inte om arbetslösa bildkonstnärer. De är kreativa, de arbetar, de målar. Däremot är de ofta inkomstlösa. Det är en nog så besvärande situation. Den individuella visningsersättning på 3 000 kr som man tidigare fick har tagits bort av Bildkonstnärsfonden. Jag kan hålla med om att de 3 000 kronorna kanske inte var den bästa konstruktionen när det gällde ersättning till konstnärer, men det jag tycker är viktigt är att de pengar som visningsersättningen innebar fortfarande får gå till bildkonstnärerna. Vi socialdemokrater i utskottet anser att man bör pröva att bryta ut de här pengarna ur Konstnärsnämndens anslag och i stället eventuellt överföra dem till någon ideell organisation, BUS exempelvis, som betyder Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, och på så sätt ge upphovsmännen själva tillåtelse att styra över fördelningen av sina ersättningspengar. Det här har vi diskuterat i utskottet, och i betänkandet vill vi att regeringen återkommer med förslag i den här riktningen till riksdagen. Jag hoppas då att bildkonstnärerna skall känna att deras ersättningspengar är deras pengar och att de själva disponerar över dem.

Fru talman! Bidrag och ersättningar till konstnärer är mycket viktiga i dessa kristider. Konstnärsnämnden har till uppgift att fördela dessa medel och har belagts med sparkrav, vilket jag tycker är beklagligt. Men eftersom Vänsterpartiet inte har lyckats hitta pengar någon annanstans har vi gått med på detta, för vi vill ju också vara med och ta ansvar i det kärva ekonomiska läget. En annan fråga som vi dock har drivit mycket långt, som inte hör hemma i detta utskott men som vi har drivit i andra utskott, är att minska nedskärningarna i kommuner och landsting. Vi måste värna kommunerna och landstingen. Gör vi det, tror jag också att situationen blir bättre för våra konstnärer eftersom de då får möjligheter att verka hemma i kommunerna och landstingen på skolor, sjukhus, dagis osv. Men tyvärr har regeringen föreslagit ytterligare nedskärningar, vilket gör mig mycket bedrövad. Fru talman! Vi har i ett särskilt yttrande tagit upp folkmusikernas ställning. I dag har folkmusikerna ingen möjlighet att få del av de upphovsrättsliga pengarna, eftersom Svensk folkmusikfond har upphört. Vänsterpartiet anser att även utövare av folkmusik på ett lämpligt sätt borde kompenseras för detta. Vår förhoppning är att Kulturutredningen ägnar uppmärksamhet åt frågan och försöker komma till rätta med den. Man skulle kanske kunna komma fram till en ny fond och nya avtal i frågan. Folkmusiken har inte särskilt många upphovsmän, eftersom många av dem ofta är avlidna sedan länge. Därför borde man kunna få till stånd ett annat system än det nuvarande för att stöda folkmusiken. Anledningen till att jag just tagit upp frågan om folkmusiken är att jag har haft fantastiska upplevelser när det gäller just folkmusik. Framför allt har jag upplevt hur olika kulturer kan mötas i folkmusiken. Det är en unik möjlighet att få olika kulturer att närma sig varandra. För oss som lyssnar blir det också väldigt fina upplevelser. Ett sätt att försöka få folkmusikerna att mötas är att ordna en fast lokal där de kan mötas. Jazzmusikerna har Fasching, symfonikerna har sitt konserthus, teatervännerna har Dramaten osv. Detta säger jag inte på grund av någon jantelagsprincip, utan jag tror att en satsning i denna riktning verkligen skulle vara mycket positiv för hela samhället. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till förslagen i propositionen, men jag hoppas verkligen att Kulturutredningen tar upp och diskuterar folkmusikernas förutsättningar.

Fru talman! Konstnären är en av samhällets visionärer - viktig för utvecklingen och för människans behov av nya ögon samt för livslusten. Samtidigt tillhör konstnären en yrkesgrupp som trängs väldigt hårt i den materialistiska, datoriserade vardag som vi lever i, där snabba värdebyten och informationsteknik sällan ger oss möjlighet att känna djupare inlevelse och förståelse för våra medmänniskors livsvillkor. Konstnären gestaltar lidandet i dess vida bemärkelse och kommunicerar ofta med djupare bottnar i vårt inre. Därför är konstnären så viktig för ett demokratiskt, humant, socialt och solidariskt samhälle. Fru talman! Med denna allmänna inledning om konstnärskapet vill jag litet grand kommentera själva betänkandet, som jag till min stora glädje finner beskriver Miljöpartiets och, som jag tror, de flesta yrkeskonstnärernas synpunkter. 1982 skapades Bildkonstnärsfonden, BKF, för att fördela anslagsposten Visningsersättning åt bild och fondkonstnärer. Konstnärernas huvudorganisationer dominerade i styrelsen. Såväl den övergripande konstnärsnämnden som de olika föreningsorganen fick partssammansatta styrelser, där upphovsmannaorganisationerna utsåg representanter för de konstnärliga yrkesutövarna. Sedan dess har konstnärernas inflytande successivt minskat. Den individuella visningsersättningen upphörde 1993, och under våren 1994 fråntogs konstnärsorganisationerna inflytandet över de övriga visningsersättningsmedlen genom en ändring i styrelserepresentationen. I årets budgetproposition fullföljer den nuvarande regeringen denna handlingslinje och föreslår avskaffande av den särskilda bildkonstnärsfonden. I stället satsar man på bidrag till arbetsstipendier, internationellt kulturutbyte och förstärkta pensionsbidrag. Miljöpartiet de gröna föreslår att det statliga visningsersättningsanslaget ersätts med två nya anslag. Det ena kallar vi för konstnärsfonden. Det andra, som motsvarar den tidigare individuella visningsersättningen, särskiljs från övriga visningsersättningar och kan t.ex. kallas personlig visningsersättning åt bildoch fondkonstnärer. Förslagsvis skall detta handhas av BUS, som vi tidigare hörde betyder Bildkonst och upphovsrätt i Sverige. Utskottet har funnit skäl att be regeringen att överväga reglerna om ersättningar till bildkonstnärer med anledning av bl.a. vår motion. Jag ser fram emot ett förslag i den riktningen. En annan viktig fråga är givetvis vilka som skall sitta i Konstnärsnämnden och dess fördelningsgrupper samt hur dessa tillsätts. Vårt förslag är att regeringen följer förslaget från KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Men jag vill poängtera att det självfallet är viktigt att en så stor del av konstnärskåren som möjligt täcks in av representanterna i styrelsen. Vid sidan av den dominerande Konstnärernas riksorganisation, KRO, finns t.ex. Svenska Konstnärsförbundet, SK. Även andra intressenter bör övervägas i detta sammanhang. Detta är för att tillgodose allsidighet, bredd och en allmän rättviseaspekt. Ingen skall behöva ifrågasätta att alla seriöst arbetande konstnärer, oavsett organisationstillhörighet, kan komma i fråga. Utskottet har ansett att regeringen bör se över reglerna för hur ledamöterna i Konstnärsnämnden tillsätts för att sedan återkomma till riksdagen.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

Fru talman! Med tanke på att många har blivit hitlockade av voteringssignalen är det för en gångs skull ganska många åhörare i kammaren när vi debatterar kulturen. De som har kommit hit är välkomna att sätta sig ned för att lyssna och kanske även delta. Fru talman! Av det som behandlas i betänkande KrU22 finns mycket som är både behjärtansvärt och beaktansvärt. En del av betänkandet berör decentraliseringsfrågor och frågor om fördelning av ansvar för försörjning av olika landsdelar med opera, balett och högkvalitativ talteater. För att vi inte i den typen av frågor skall föregripa de förslag som kan bli resultatet av den stora kulturutredningen kommer en del att ännu en tid bli vid det gamla. Beroende på var vi bor etc. är det naturligtvis mycket lockande att tala sig varm för en konsekvensuppföljning av stödet till Göteborgsoperan, för Malmö musikteaters roll, för behovet av att slå vakt om de fåtal blåsarensembler som vi har kvar i landet sedan våra gamla militärmusikorkestrar försvunnit och för frågan om vem som skall vara huvudman och vem som skall betala för vad etc. Om det inte redan tidigare har föreslagits förändringar i riksdagen eller av andra institutioner bör vi avvakta med stora förändringar tills vi har fått Kulturutredningens slutbetänkande och den därav föranledda remissomgången. Ett område som dock har penetrerats i många år, och där det tidigare har föreslagits förändringar, gäller Riksteatern. Det var ju för att ge förslag till hur man kunde förbättra och förbilliga turnéteaterverksamheten som den s.k. Teaterutredningen tillsattes. Oavsett vad man kan säga om betänkandena från ESO utredningen och Teaterkostnadsutredningen, så redovisar de ovedersägliga siffror som pekar på att något måste ske på detta område. När dåvarande ecklesiastikminister Arthur Engberg på 1930-talet föreslog upprättandet av en riksteater var det i skenet av att den privata turnéteatern, bl.a. utslagen av de nya biograferna som växte upp över landet, på bara ett par års tid vid 20-talets början nästan helt hade kollapsat. Samtidigt fanns ute i landet många teaterbyggnader, som, i den mån inte också de hade blivit biografer, kunde användas för en pånyttfödd turnéteater med statsstöd och statligt uppbackat huvudmannaskap. Tillsammans med folkparksteaterverksamheten blev det den nya Riksteatern som förde ut operetter, musikaler och talteater till hela landet. Som fasta punkter fanns de statliga scenerna i Stockholm och teatrarna i Göteborg och Malmö. Bortsett från några tillskott på teaterkartan årtiondena närmast efter, t.ex. stadsteatrarna i Borås, Helsingborg och Uppsala, såg bilden ut så fram till 1970 talet. Då placerade Riksteatern permanent ut en del av sin ensemble i residensstäder. Denna utveckling fortsatte på 1980-talet, och i denna verksamhet trädde även lokala och regionala samhälleliga intressenter in. Samtidigt fortsatte Riksteatern att spela nästan som om ingenting hade hänt och, vilket alla undersökningar har pekat på, i samma orter som den teatervane finner de fasta länsensemblernas fasta scener eller turnébesökslokaler. Riksteatern har under åren byggt upp ett antal specialensembler, som det däremot inte har funnits någon ersättning för. Det gäller Cullbergbaletten, det gäller Tyst teater, det gäller Finsk teater, osv. Det är detta vi tycker att Riksteatern skall fortsätta att arbeta med och utveckla. Man behöver också förbättra publikarbetet, och därför har vi, liksom en helt enig teaterutredning, föreslagit att de medel som i dag går till s.k. skådebaneverksamhet, och som dess värre alltför ofta inte har givit resultat som kan försvara de utbetalningar som gjorts, skulle överföras till Riksteatern.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

Värderade talman! I det här betänkandet har Folkpartiet föreslagit ett antal förbättringar av stödet till olika kulturella verksamheter. Vi vill något justera stödet till Operan och Dramaten. Det framgår av reservation 3. Vi vill öka utbyggnaden av den regionala kulturverksamheten. Vi vill att Skånebaletten och Norrbottens kammarorkester skall få förbättrade villkor, och vill ge litet mer pengar till fria teater-, dansoch musikgrupper. Det framgår av reservationerna 5 Folkpartiet står givetvis bakom innehållet i de här reservationerna, men jag anser att det är utsiktslöst att ändra på majoritetens uppfattning i dessa frågor, och därför yrkar jag inte bifall till dessa reservationer, vilket ju sedvanligt uppskattas av alla som tycker att vi i debatterna kan ägna oss åt viktigare saker än att till varje pris bevaka våra positioner i reservationerna. Med detta, värderade talman, tror jag att det är läge för att önska samtliga här en trivsam middag.

Fru talman! Lennart Fridén har gett en historieskrivning vad avser Riksteatern. Den tackar jag för. Jag skall senare, om jag får tid, kommentera en del andra saker. Först vill jag gå in på pudelns kärna, pengar. Regeringen tillämpar i årets budget en tämligen konsekvent linje, med samma sparkrav på utgifter för statlig konsumtion oavsett vad konsumtionen innehåller. Jag kan förstå önskan om likadana principer, men jag ställer mig ideologiskt sett inte bakom inriktningen. Vad avser Riksteatern, Operan och Dramaten anser Miljöpartiet att de inte bör förlora i köpkraft i årets budget. Kultur är enligt Miljöpartiet en oerhört viktig prioritering i uppbyggandet och bibehållandet av infrastruktur. Andra anser att Dennispaketet och militära matierielinköp är viktigare att prioritera. Fru talman! Riksteaterns kanske viktigaste roll är den som folkrörelse och företrädare för publiken. De 226 teaterföreningarna som ingick i Riksteatern när den statliga utredningen om teaterns roll presenterades förra året har nu blivit ännu fler. De satsar aktivt på bildningsverksamhet, med drygt 100 kurser för olika teaterföreningar bara under den här våren. De lokala föreningarna står för ca 70 % av de 3 500 arrangemang som genomförs i Riksteaterns regi. Det innebär att över två tredjedelar av föreningens verksamhet avser service åt andra teaterproducenter. Därför är det omöjligt för oss att se Riksteatern som en teater. Den är så mycket mer. I ekonomiskt svåra tider, då ljuset i tunneln syns väldigt långt borta, har Riksteatern en stor roll som bärare och spridare av visioner, de visioner som vi alla genom kulturens kraft har så stort behov av. Att i solidaritetens namn minska Riksteaterns budget är oerhört osolidariskt, tycker vi. Så kommer jag till Operan i Stockholm, som arbetar aktivt med att uppfylla de mål som föreskrevs i regleringsbrevet inför 1994/95 års budget. Rom byggdes inte på en dag, men jag vill påstå att Operan i Stockholm är på god väg mot villkorsuppfyllelse. Man skall inte bara vårda det nationella kulturarvet och den svenska nationella identiteten inom operans och balettens område, utan mycket mycket mer. Bl.a. föreskrivs att Operan skall ha en standard som hävdar sig jämsides med flertalet av de förnämsta scenerna utomlands. Man skall stå som inspiratör och förebild för utbildningsinstitutionerna i landet och sprida och förankra sin verksamhet hos en stor och bred publik, turnera inom landet och utveckla samarbete med radio och TV. Det är bra att sätta ribban högt, och jag vill gärna att Kungliga teatern skall bjuda på en kvalitet i världsklass. Men det kostar statliga medel. Jag anser också att det är betydelsefullt att Operan kan nå en bred publik, där naturligtvis ungdomar ingår. Därför är det glädjande att se att Operans publik under de senaste åren har föryngrats. Men då kan man inte höja biljettpriserna för att kompensera för en minskad köpkraft. Hur skall de unga och barnfamiljerna då ha råd att gå på Operan? Det är ekonomiskt svårt att ha råd redan i dag.

Man är på god väg, vill jag påstå. Den klassiska dramatiken, som enligt regleringsbrevet skall utgöra stommen i Dramatens utbud, kommer att kunna glädja många unga publiker och inbjuda till otaliga tolkningsdiskussioner om dåtida och samtida problemställningar i samhället. Samtidigt vill jag påstå att Dramaten under det senaste decenniet har varit en av landets konstnärligt mest framgångsrika scener. Man har gästspelat i Tokyo, Los Angeles, Barcelona, New York, Florens m.fl. stora städer både inom och utom Europa. Det är komplicerat att minska Dramatens köpkraft samtidigt som man åläggs att främja utveckling och förnyelse. Därför yrkar jag bifall till reservation 4 Eftersom jag har någon minut kvar av min talartid vill jag vända mig till Lennart Fridén. Efter den fina historieskrivningen vad gäller Riksteatern tog Lennart Fridén upp som kritik att man spelar på orter där det finns länsteatrar. Det tycker däremot vi i Miljöpartiet är helt okej. Vi tycker att det är fint med mångfald, och vi tror att det är till stor glädje för dem som bor i de här orterna att få se fler skådespelare på scenen. Jag vill också vända mig till Marianne Andersson. Hon säger att det nu är ett mellanår för kulturen. Det tycker inte vi i Miljöpartiet. Vi tycker att det är viktigt att visa på visioner och ekonomiska prioriteringar även fast det finns en kulturutredning. Den utredningen kommer inte att lösa alla problem, och det kommer att ta flera år innan utredningens betänkande har passerat alla remissinstanser. Under den tiden kan inte kulturutvecklingen och visionerna gå i stå. Marianne Andersson säger också att de flesta yrkandena från utskottet hänskjuts till utredningen. Det tycker jag, som sitter i både utskottet och utredningen, är principiellt fel. Vi måste kunna föra en kulturpolitiskt aktiv debatt, trots att vi har en utredning, kanske i synnerhet när vi har en utredning, och debatten måste kunna föras innan utredningen lägger fram sitt förslag i augusti.

Fru talman! Ewa Larsson sade i början av sitt anförande att hon inte kan se Riksteatern som en teater. Det är helt riktigt, eftersom den egentligen består av två delar, dvs. den producerande delen och folkrörelsedelen. Det är något som har belysts ganska ingående av oss som har suttit med i Teaterutredningen. Eftersom Ewa Larsson själv har talat om att hon sitter i den s.k. stora kulturutredningen, till vilken vi från Teaterutredningen har skickat vårt betänkande, utgår jag också från att Ewa Larsson kommer att läsa det betänkandet för att kunna ta ställning till de här frågorna. Faktum är att vi gör just de påpekandena. Vi var dessutom, över alla partigränser, rörande överens om att en av de allra viktigaste uppgifterna var att utöka publikarbetet. Det är också därför som vi i utredningen och vi moderater i utskottet har föreslagit att de pengar som i dag har gått till Skådebanan och där använts till att bl.a. täppa till svarta hål i samband med konkurser i stället skulle kunna ge kultur. Då är det väldigt viktigt att man stöder det här publikarbetet. Sedan kan man ifrågasätta att Riksteatern spelar på de orter där det redan finns teater, medan, vilket har påpekats i flera utredningar, de orter som aldrig får något besök alls glöms bort. Det är det vi har vänt oss emot.
Fru talman! Man kan, som Lennart Fridén, ifrågasätta att de olika teatrarna skall spela i samma orter, men var Riksteatern spelar styrs ju av den publika aktiviteten - det är det som är den demokratiska processen. Jag tycker därför inte att vi skall gå in och tafsa på det. Fridén satt med i, utgör naturligtvis en del av underlaget i Kulturutredningen, men det är bara en del.
Fru talman! Jag får säga som lejonmamman sade om sin son: En, men ett lejon. Vi har med specialisthjälp och annat behandlat just dessa frågor, som jag upplever att Eva Larsson inte riktigt har kläm på. Som gammal statsvetare vill jag också säga att detta har inte ett dugg med demokratisk process att göra. Det är faktiskt att missbruka ordet demokrati på samma sätt som många andra gör det. Till sist blir det inte något värde alls i det ordet. Men läs både min reservation till Teaterutredningen och det som Teaterutredningen som helhet har kommit fram till när det gäller publikarbete och just folkrörelsedelen! Det är det viktigaste som vi har att göra i den stora Kulturutredningen just i fråga om riksteaterbiten. Jag rekommenderar denna läsning som är ganska trivsam. Den innehåller dessutom mycket fakta, och det kan vara bra när man till sist skall ta ställning.
Fru talman! Nu kan jag inte lika mycket om Teaterutredningen som Lennart Fridén. Däremot får jag jämt påpeka att den bara utgör en del i Kulturutredningen, vilken skall ta ett stort helhetsgrepp. Självfallet kommer alla i Kulturutredningen att sätta sig in i den utredning som jag har varit med i. Sedan kan vi diskutera ordet demokrati någon annan gång.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

Höjda arbetsgivaravgifter - och vi vet ännu inte hur det blir med momsen - innebär att man måste rationalisera ännu mer än vad man tidigare har gjort. Man har ju minskat sin köpkraft även under de andra åren, eftersom man tidigare inte har fått uppskrivningar för ökade lönekostnader och inflation. Man har ju hela tiden tvingats att rationalisera. Var drar man gränsen för barn och ungdom när det gäller biljettpriserna? Är Parsifal en föreställning för ungdom? Skall det vara billigare biljetter till den föreställningen? För en fyrapersonsfamilj kostar det i dag 1 000 kr att gå på Operan, även om man sitter ganska så långt bak. Jag tycker att det är tufft. Vi vill absolut inte höja biljettpriserna. Vi vill inte ha det som i New York.

Herr talman! Vi skall nu behandla KrU22 teater, dans och musik. Jag vill dock för den kulturpolitiska debattens skull börja med att påminna om sambandet mellan kultur och demokrati. Här berörs självfallet konstarterna teater, dans och musik men också alla andra konstarter och uttrycksformer. En levande demokrati är en förutsättning för allt som vi politiskt vill göra. Med reflekterande människor som har ett rikt känsloliv och förståelse för andra människors sätt att tänka och leva får vi möjlighet till en aktiv och skapande kultur som i sin tur är en förutsättning för att bibehålla och stärka demokratin. Vi måste därför finna former för och stödja verksamheter där även de udda, de oorganiserade, de mindre vältaliga och de otämjda blir delaktiga. Herr talman! Låt mig citera Eva Dahlgren: Vem vänder vindarna? Vem får mig att gå dit jag aldrig gått? Vem tänder stjärnorna som bara jag ser i dina ögon? Vem vänder vindarna och för mig dit min tanke aldrig nått? En kulturpolitisk debatt måste slå på helljuset och titta framåt. Titta in i en framtid, där våra ungdomar har blivit vuxna och våra barn blivit ungdomar. Vår kulturpolitik måste i ökad omfattning rikta stöd och insatser till våra ungdomar. Om dessa får möjlighet att själva ge uttryck för erfarenheter och känslor genom skapande verksamhet då har vi ökat möjligheten att i framtiden uppnå kulturell jämlikhet och ökat samhällsengagemang. Samhällsengagemang och delaktighet är en förutsättning för att vår mellanvalsdemokrati med aktiva och levande folkrörelser skall fortleva och utvecklas. Folkrörelserna och folkbildningen har varit och är fortfarande en betydande kulturbärare. Genom samverkan har folkrörelserna, folkbildningen, våra konstarter och kulturarbetare stimulerats, utvecklats och nått stora och nya medborgargrupper. Nu måste vi nå de kvarvarande grupperna, de som fortarande står utanför och inte är delaktiga. För att lyckas med detta måste vi prioritera våra barn och ungdomar, men också se till att medbogare i hela landet får del av det statliga kulturstödet. Här tror jag att ett verksamt medel och verktyg är ett ännu starkare samarbete mellan våra statliga kulturinstitutioner, fria grupper, kulturarbetare, folkbildning, folkrörelser och kommunala och regionala kulturinstitutioner. Herr talman! Just nu pågår en genomlysning av kulturpolitiken inför de förslag som kan förväntas redovisas för riksdagen i samband med budgetförslagen för 1997 och 1998.

Med hänvisning till och beaktande av detta yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande Herr talman! Slutligen vill jag kort kommentera några av de reservationer som har presenterats. Först vill jag säga några ord om det som Lennart Fridén berörde före middagsuppehållet, nämligen motion 285 som handlar om att man från moderaternas håll vill ta bort 38,6 miljoner från riksteatern. Tidigare riksmöten har beslutat att inte särbehandla riksteatern gentemot Operan och Dramaten. En teaterutredning är nu färdig med sin utredning och har lämnat den till den kommitté som skall göra översynen när det gäller inriktningen av kulturfrågorna i framtiden. Teaterutredningen talar om att bibehålla den nivå som i dag finns i relation till de andra teaterinstitutionerna i avvaktan på den kommitté som nu skall se över inriktningen. Det är därför minst sagt märkligt att man vill göra denna neddragning. Det kan ju knappast gynnas av det som Lennart Fridén sade, nämligen att det fortfarande finns orter i landet som inte får uppleva riksteaterföreställningar. Därefter vill jag säga några ord om den motion som Marianne Andersson talade om, nämligen motion 230. Centern föreslår där att man skall minska anslaget till Operan med 20 miljoner som skall användas till den uppsökande barn och ungdomsverksamheten ute i landet, visserligen inom samma institution. Den målsättning Marianne Andersson skisserar stämmer väl överens med en bred politisk uppslutning, nämligen att försöka rikta ett stöd till barn och ungdomssidan. Jag tror att vi klarar det utan att göra en så kraftig förändring av Operans anslag. Det finns förutsättningar att till hösten, när Operan skall byggas om, skapa chanser att komma ut i landet med en uppsökande barn och ungdomsverksamhet. Det finns kompensation till Operan för de intäktsförluster man gör genom stängningen. Denna skulle kunna användas till en sådan uppsökande verksamhet. Låt mig påminna om att man har sagt att man bör eftersträva att öppna Operan för föreställningar både på söndagar och under sommaren. Där ser man också en möjlighet att göra mer som är riktat till barn och ungdomar. Att nu föregripa den kommitté som skall se över kulturpolitikens inriktning kan inte vara riktigt. Slutligen vill jag kort kommentera Eva Larssons inlägg. Eva Larsson sade att det är osolidariskt att göra sådana här indragningar på riksteatern. Jag skulle vilja vända på det och säga att det förmodligen vore osolidariskt att frånta teaterinstitutionerna ett sparande när alla andra måste spara. Alla andra statliga institutioner och myndigheter måste ju spara i sin konsumtion. Vi kan då inte undanta teaterinstitutionerna. Det vore orimligt och just osolidariskt. Med det yrkar jag bifall till utskottets majoritetsförslag.

Herr talman! För ca 15 år sedan gavs det ut en bok av Henrik Åkerman som hette Julaftonsteoremet. I den boken skildrar han hur svensken i valet mellan ny bil, ny sommarstuga och Mallorcaresa väljer alla tre och hoppas att jultomten skall betala. Litet av det intrycket får jag när jag hör Nils-Erik Söderqvists reaktioner på vårt besparingsförslag. Som jag redogjorde för i mitt förra inlägg är det så att riksteatern en gång kom till för att täcka det behov som fanns ute i landet och för att vi inte hade fasta ensembler på mer än ett par orter. Nu har vi mer än tjugotalet länsteatrar och vi har fått fler statsteatrar sedan den tiden. Man bör därför kunna skära ned i det som är den allmänna vuxenteaterverksamheten. Vi har sagt att de skall rikta in sig på det som är viktigast, nämligen barn och ungdomsteater på riksplanet, balett, musikteater och sådant som de regionala teatrarna inte klarar av. Teaterutredningen var i stort sett överens om detta. Frågan var bara hur man skulle bära sig åt. Vi var överens om att man skulle dela upp verksamheten. Jag ville separera den även organisatoriskt. Vi talade också om ett trestegsförfarande för att man skulle kunna komma till rätta med en del av de dubbelengagemang som faktiskt förekommer. Att man i det sammanhanget skall kunna spara litet grand tycker jag inte är mer än rimligt, eftersom man redan har uppfyllt de krav som från början ställdes för att sprida teaterverksamheten ut över landet. Därvidlag är det ett vettigt sätt att spara. Men det tycker inte Nils-Erik Söderqvist. Han tycker bara att det är solidariskt och riktigt när man sparar på Operan och Dramaten. Jag får inte det hela att gå ihop, Nils
Herr talman! Lennart Fridén vill påstå att det skulle vara riktigt att göra en neddragning och att det inte skulle vara så märkvärdigt att se storleken på den. Genom de besparingskrav som vi har ställt och ställer likväl på Riksteatern som på Operan och Dramaten innebär det en sänkning av bidraget på 9 miljoner för Riksteatern. Lägger man då till det som Moderaterna föreslår på 38,6 miljoner blir det en avsevärt större summa. Framför allt bryter man principen genom att särbehandla Riksteatern på det här sättet. Det är litet märkligt att Lennart Fridén som har suttit med i Teaterutredningen, som inte har förordat någon neddragning för Riksteatern, ändå från moderat håll för fram ett sådant förslag och argumenterar för det. Det tycker jag är märkligt. Man måste ställa sig frågor om dessa saker och vilka konsekvenser det får. Det vore intressant om kommittén om kulturpolitikens inriktning kan få chansen att svara på dem. Vad skulle t.ex. hända med vuxenproduktionen? Skulle länsteatrarna klara av att väga upp bortfallet av vuxenproduktionen inom Riksteatern? Är det möjligt att tro det? Man måste också ställa sig frågan: Skulle inte sänkningen av bidraget omöjliggöra en ökad satsning på barn och ungdomar?
Herr talman! Teaterutredningens förslag är väldigt resonerande. Det finns i betänkandet ytterst få konkreta förslag i slutkapitlet, utan man hänvisar till utvecklingar och tendenser. Det innebär att man måste läsa hela betänkandet, och därmed förstår man också att ledamöterna i utredningen hade olika uppfattning i den här frågan. Men vi var överens om att man skulle redovisa underlaget till den stora kulturutredningen. När det sedan gäller hur man skulle dela upp det hela för att så småningom kunna skära i den egenproduktion som bedrivs framkommer det mycket klart av den reservation som jag avgett till utredningen, så det är inte konstigt. Vi var färdiga med utredningen i början på april förra året. Det är alltså litet mer än ett år sedan. Sedan dess har det visat sig att vår ekonomi är mycket värre än vad vi då hade anledning att förmoda. Det innebär att man får ta ett litet extra tag. Men det är på intet sätt något motsägelsefullt i det som står i utredningen, det jag där sade i min reservation och det jag nu säger här. Det är bara det att vi har fått ta några kronor till. I den utredningen kunde inte heller Nils-Erik Söderqvists parti tänka sig att plocka bort några slantar. Men nu plockar ni ändå bort de 9 miljoner ni talar om. Så är det med den saken. När ekonomin är dålig är vi tvungna att ta litet tuffare tag. Det finns ingen jultomte som betalar, utan det får vi göra själva.
Herr talman! Vi motsäger oss inte på något sätt. Vi är medvetna om att det måste göras nedskärningar. Det är det vi har föreslagit när vi har sagt att vi vill ta bort 26 miljoner från teaterinstitutionerna. Men det är just särbehandlingen som jag tycker är så märklig och som i varje fall inte jag kan återfinna i Teaterutredningen, som jag har försökt att ta till mig och läsa. Det är nu första gången som det kommer att ske en systematisk resultatbedömning av institutionerna, dvs. att man ställer upp verksamhetsmål och följer upp resultatet. Då kommer man att få ett otroligt mycket bättre underlag för att göra de avvägningar som jag förväntar kommer att ske i kommittén för kulturens framtida översyn. Det är då litet märkligt att man här hela vägen föregriper ett sådant ställningstagande. Återigen: Jag tycker att särbehandlingen är mycket knepig.

Herr talman! Marianne Andersson tycker att mitt förslag inte räcker. Min avsikt är inte att det på något sätt skulle uppgå till den summa som Marianne Andersson skisserar, och som jag vet återfinns i motionen från Centern om 20 miljoner. Jag anser att man måste börja någonstans, och man måste få chansen att följa upp det som nu ändå förväntas ske på Operan i form av uppsökande verksamhet för barn och ungdomar. Jag kan notera att Marianne Andersson i sitt tidigare inlägg sade att Centern kanske vill gå litet längre, och så tog hon Operan som exempel. Det upplevde jag som litet svävande. Ändå kände jag det som vi nog är väldigt nära varandra i den här frågan. Får vi nu chans att följa upp det som sker på Operan, och en chans att i den översyn som kommittén nu gör också ventilera detta, kommer vi att få ett väldigt bra underlag för att satsa just på barn och ungdomar. Jag håller med Marianne Andersson om att det är viktigt. Det återfinns också, enligt en lång tradition, i debatten.

Herr talman! Det finns en gammal regel att man bör låta en sittande utredning jobba vidare, Marianne Andersson, och kommittén är att betrakta som sådan. Den skall ändå väga in Teaterutredningens synpunkter. Man skall få en helhetsbild av de satsningar som skall göras. Jag tror att det är viktigt. Jag tror också att det är viktigt att man nu inte gör stora förändringar utan ett ordentligt underlag och utan att ha en helhet. Då menar jag en helhet just på barn och ungdomssidan. Det var det som jag avsåg i mitt första anförande. Vi måste nu ta ett helhetsgrepp för att få en kultursatsning på barn och ungdomssidan, och då måste detta vägas in ordentligt.
Herr talman! Jag önskar att fler av mina värderade kolleger i kulturutskottet också satt tillsammans med mig i Kulturutredningen. Vi måste föra den kulturpolitiska debatten nu och inte när utredningen lagt fram sitt förslag. Det är nu som vi måste diskutera prioriteringar, inriktningar och visioner. Vi kan inte bara säga att vi hoppas att utredningen tar det samlade greppet, osv. Det är vi politiker som måste ge visionerna. Innan middagspausen diskuterade Lennart Fridén och jag demokratibegreppet vad avser Riksteatern. Vi måste väl ändå acceptera att vi i ord inte delar analysen, och nog måste väl också Nils-Erik Söderqvist kunna acceptera att Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte delar ideologisk syn på vad som är solidariskt eller inte. Vi i Miljöpartiet tycker inte att det är solidariskt att låta alla spara lika mycket. Vi vill låta Operan, Dramaten och Riksteatern behålla köpkraften för att kunna göra så mycket som det står att de skall göra, t.ex. att öppna för barn och ungdom. Vi kan då inte samtidigt tvinga Operan i ett läge där de måste höja biljettpriserna så att barn och ungdomar inte har råd att gå på Operan på helger. Vi kan inte både behålla kakan och äta upp den. Vi måste se på konsekvenserna. Det handlar inte bara om det här sparbetinget, utan vi måste också se besparingar i ett samlat perspektiv där momsen kommer att få betydelse och där arbetsgivaravgifterna naturligtvis kommer att få ekonomisk betydelse.
Herr talman! Ewa Larsson får detta till att det bara skulle vara den här verksamheten som det inte på något sätt får dras in på därför att det skulle vara osolidariskt. Jag tror att förutsättningen för att över huvud taget klara både kultursektorn och annat faktiskt är att alla är med och bidrar för att klara av de svårigheter som vi nu har. Om vi skall ha en chans att komma rätt i detta och få en satsning på barn och ungdomskultur måste vi se till att alla är med. Då kan vi inte ha fribrev till någon teaterinstitution, utan då måste alla vara med och hjälpas åt.
Herr talman! Man måste också se att det blir konsekvenser utan fribrev, och då måste man vara beredd att ta dessa konsekvenser och diskutera detta utifrån solidaritetsbegreppet. Man måste diskutera vad som behövs i ett samhälle som befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation. Vi i Miljöpartiet tycker att kulturen behövs så oändligt mycket mer i en sådan situation. Det gäller inte bara i det här sammanhanget utan också i andra sammanhang. Vi har fört fram att vi inte tycker att dessa institutioner solidariskt skall vara med och ta lika stor börda som andra delar i samhället. Vi har en annan vision om hur vi tillsammans skall orka bära den situation vi har i samhället i dag.
Herr talman! Jag hoppas att Ewa Larsson, trots att vi tycker olika om dessa saker, ändå uppskattar att mitt inlägg faktiskt kom att handla om visioner och kulturdebatten. Det var min avsikt, och jag hoppas att Ewa Larsson uppskattar det.

Herr talman! För mig som är ny i riksdagen och som ledamot i kulturutskottet har de senaste månaderna inneburit att jag har varit på fler kulturarrangemang än under min tidigare livstid nästan. Om jag skall våga mig på några värderingar av mina kulturupplevelser vill jag erkänna att mitt hjärta finns med i en nära kontakt, vid en dialog och vid en kommunikation. En sådan upplevelse får jag först och främst på en liten teater eller där jag på något vis själv kan vara delaktig i kulturutbudet. Jag förstår givetvis att man kan tycka och känna olika beroende på att vi är olika som människor. Jag vill inte i egentlig mening ställa några verksamheter emot varandra. Jag förstår att meningarna är delade. Våra riksscener fyller också ett stort kulturpolitiskt värde. Jag har däremot svårt att acceptera att Stockholms län har förhållandevis mycket kultur utan att för den skull satsa nästan en enda krona i verksamheten. Man får alltså mycket subventionerat över staten i och med att riksscenerna ligger just i Stockholm. Om vi tittar på besökssiffrorna på Operan och Dramaten är det övervägande stockholmare som besöker föreställningarna. Det finns även många som reser hit eftersom möjligheten att beställa biljetter ute i landet har blivit bättre, men det är ändå förhållandevis få som reser hit. Med anledning av detta och med anledning av en flerpartimotion som tagit upp förhållandet mellan Operan i Göteborg och Stockholm har jag skrivit ett särskilt yttrande som innebär att Kulturutredningen måste ta tag i dessa decentraliseringsfrågor så att vi får kulturcentrum även utanför Stockholm. En annan väg är ju också att riksscenerna reser ut mer i landet än vad de gör i dag och att vi också satsar mer på de fria kulturgrupperna. De har ju faktiskt en unik möjlighet att nå fram till den enskilda människan på ett alldeles särskilt sätt och få den här dialogen och kommunikationen på den lilla teatern. Herr talman! För ett par veckor sedan träffade jag en man från Norrbotten. Han hade aldrig besökt Operan. Han var nu över 70 år, och han hade alltså inte fått den här möjligheten ännu. Han var väldigt förgrymmade över det här och ansåg att det var fel att han med sina skattemedel skulle finansiera, som han sade, överklassdamernas operabesök i Stockholm. Särskilt i kristider när folk knappt har mat för dagen är det inte lätt att förklara dessa saker. Det uppstår helt enkelt sådana här motsättningar. Jag hoppas därför att vi genom den kulturpolitiska debatten och genom Kulturutredningens arbete skall komma fram till förändringar som faktiskt breddar kulturens nyttjande. Jag stöder Marianne Andersson i hennes diskussioner kring barn och ungdomar, men i dagsläget har jag inte så stor kunskap om hur verksamheten egentligen fungerar och om hur det slår om man fördelar om dessa pengar. Men om vi minns sade faktiskt socialdemokraterna i regeringsförklaringen att de skulle satsa på kulturen i skolan, man skulle bredda kulturen så att den verkligen kom ut i skolorna. Jag förutsätter att det blir på det viset även om man inte gör den här omfördelningen. Till Lennart Fridén vill jag säga att jag har varit på tyst teater på Riksteatern. Det var helt fantastiskt. Vi vänsterpartister fick en liten specialföreställning när vi var där. Den tysta teatern tolkades då till talspråk. Jag vill rekommendera alla att gå på en sådan föreställning. Jag vill tacka för ordet. Jag yrkar inte bifall till något annat än utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstår precis vad Marianne Andersson säger. Men en ännu viktigare sak som jag vill säga till regeringspartiet är: Inga nedskärningar i kommuner och landsting! Det är a och o om vi verkligen skall nå ut med vår kulturpolitik till barnen i kommunerna.

Herr talman! Jag vill bara säga till Charlotta L Bjälkebring att det finns många fina kulturcentrum i Sverige. För att vara ett så litet land tycker jag att Sverige är unikt som har en sådan bred satsning på kultur. Ungdomar väljer ju att satsa på utbildning i konst och kultur. Trots att arbetslösheten under många år har legat runt 20 % ökar intresset för att satsa på kultur i dag. Det är fantastiskt. Jag har inte hunnit med att gå på så många kulturarrangemang sedan jag kom in i riksdagen som jag gjort tidigare, men jag vet ändå att Sverige är ett fantastiskt kulturellt land. Jag tycker dock att Charlotta L Bjälkebring spär på gamla klyschor kring Operan när hon tar mannen från Norrbotten som exempel. Det vore väl fint om vi såg till hur verkligheten ser ut i dag i stället. Vi borde se positivt på den föryngring av publiken som ha skett på Operan. Det visar att de jobbar med sin utveckling och försöker arbeta för att sprida Operans fina upplevelse till fler människor. Men det kan bli på det sättet att bara de besuttna har råd om vi tvingar Operan till att höja sina biljettpriser. Då blir det plånboken som får avgöra.

Herr talman! Boken är ett av de främsta, för att inte säga det främsta, redskapet i kulturen. Det är viktigt att barn mycket tidigt kommer i kontakt med litteratur. I den föregående debatten har vi just diskuterat det viktiga i att när man skall prioritera är det i första hand barn och ungdom som bör prioriteras. Den göteborgske författaren Hans Pettersson har sagt att de för mödrar tre viktigaste sakerna att ge sina barn är mat, kärlek och ord. Det är så vackert sagt att vi hade det som text på framsidan till en folder vi från Biblioteksnämnden på den tiden jag satt i den tillställde alla nyblivna mammor i Göteborg. Att våra barn får bra kontakt med böcker i skolan och i förskolan är mycket viktigt. Men det viktigaste är kontinuiteten i detta och att böckerna också finns i hemmen. Det är föräldrarnas uppgift. Det är viktigt att barnen finner vägen till biblioteket. Det är viktigt att det finns böcker med bland julens och födelsedagens hårda paket. Böcker borde inte vara beskattade, och jag hoppas att vi en dag - inte alltför avlägsen - kunde slippa bokmomsen. Det kanske vore en av de viktigaste kulturpolitiska gärningarna att avskaffa den. Låt oss inte glömma det den dag ekonomin så medger. Herr talman! Vi har föreslagit att man skall minska på litteraturstödet för äldre men bevara och slå vakt om stödet för barn och ungdomar, som situationen nu ser ut. Den utgivning för vuxna som sker genom En bok för alla kan vi faktiskt vara utan. Undersökningar visar också att det inte är dem man vill gynna med subventionerad böcker som man når. Att subventionera dem som ändå skulle köpa de böcker som ges ut av fria förlag i konkurrens, med större utbud och ofta i lågprisserier till mycket överkomliga priser, ser vi ingen anledning till. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation som är nr 1 i detta betänkande.

Herr talman! Först vill jag säga att Miljöpartiet stöder reservation 2 mom. 4 och att vi stödjer reservation 3 mom. 5. I Fanny Rizells motion tas problematiken kring ökad kedjebildning inom bokhandeln och ökad koncentration inom förlagsbranschen upp. Motionären kommer självfallet själv att konkretisera innehållet i motionen. Inom parentes skall jag säga att jag tycker att det är litet besvärligt att det är storleken på parti som avgör vem som får gå upp först i talarstolen och vem som får stå först på talarlistan. Jag vill i alla fall säga att Miljöpartiet stöder reservationerna med krav på att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur tendensen till ökad koncentration inom förlagsbranschen skall brytas och om hur tendensen till ökad kedjebildning inom bokhandeln skall kunna brytas. De olika kedjornas rabattgrupper komplicerar naturligtvis marknaden för den lilla bokhandeln som inte ingår i rabattgruppen. När Bokia eller Åhléns lägger upp sina lockkampanjer kan de arbeta med stora volymer. De har också egna kontakter med förlagen. Tidigare hjälpte de fasta priserna på böcker till så att de små bokhandlarna bättre kunde klara konkurrensen. Det är kanske ingen som direkt vill tillbaks till de fasta priserna i dag, men en ram på ca 20 % kring ett pris skulle hjälpa de små att klara sig kvar på marknaden. Nu finns det säkert bättre förslag för att komma till rätta med problemet. Det är just för att få fram dessa förslag som motionen är skriven. Faktum kvarstår dock: Statens kulturråd har i sin årsredovisning för 1993/94 redogjort för en tendens till ökad kedjebildning inom bokhandeln. Tillsammans med koncentrationstendenser inom förlagsbranschen bådar detta inte gott vad gäller utvecklingen för den lilla bokhandeln och i och med det för konsumentens möjlighet till stort utbud och fri konkurrens. Det kan finnas skäl att anta att det råd som regeringen tillsatt för att bl.a. föreslå åtgärder för att stärka mångfalden och motverka skadlig ägar och massmediekoncentration också kommer att se över denna fråga, men det framgår inte klart av direktiven. Därför borde vi här och nu tillsammans se till att så blev fallet.

Herr talman! Jag tänkte börja med något så prosaiskt som ekonomin. Vi har ju stött regeringens förslag till besparingar på kulturområdet. Det kan vara litet besvärande, men jag tror att det är nödvändigt. Somliga vill spara mer, andra mindre. Men jag tror inte att detta område kan undandras med tanke på hur vi har det nu. Kanske borde vi ha gjort fler besparingar, och kanske borde vi lagt pengar på något speciellt ställe. Det har vi inte gjort. I motsats till Ewa Larsson ser jag på ett sätt fram emot Kulturutredningens betänkande. Jag tror att det ändå kommer att finnas en del fingervisningar där om vad som är alldeles oundgängligt och vad vi bör titta på litet extra, både vad gäller inriktning och penningplacering. Kulturutskottet har sex små betänkanden här i dag. Jag nämner bara några ord om det nu aktuella. Vi stödjer naturligtvis alla våra reservationer, men jag skall inte uppta tiden med att tala om de andra. Det var ett väldigt fint citat som Lennart Fridén återgav. Jag tror att boken intar en särställning inom kulturverksamheten. Det är nog eniga om. Jag tror att hela riksdagen skulle kunna sjunga bokens höga visa tillsammans. Litteraturen förenar alla på ett alldeles speciellt sätt - både generationer och kulturer. Den ger oss ny insikter och nya kunskaper. Jag tycker inte att något annat kulturområde kan tävla med det. Därför behöver intresset för läsning stimuleras. Vi har talat om hur viktig kulturen är för barn. Den är alldeles oerhört viktig. Även om vi inte har ökat på anslagen på något speciellt område nu tycker jag att man måste satsa speciellt på barn och ungdomar inom de ramar man har. Jag tycker också att det skall gälla för litteraturen. Familj, förskola och skola har ett alldeles speciellt ansvar. Jag tror att det som sades om att mat, kärlek och ord är det viktigaste var på pricken. Det är viktigt att litteraturen når ut till människorna. Därför måste det finnas ett allsidigt sortiment överallt, tillgängligt för alla människor i landet. Därför är det statliga utgivningsstödet mycket betydelsefullt. Det bör utvärderas och synas i sömmarna så att det stöder rätt saker. Kulturrådet har redovisat att det finns en tendens till ökad koncentration inom förlagsbranschen och till kedjebildning inom bokhandeln. Utskottet anser att det finns skäl att uppmärksamma detta förhållande. Men utskottet har också ansett att regeringen har gjort vad som bör göras i frågan i och med att man i februari tillkallade ett råd med uppgift att överväga och föreslå åtgärder för att stärka mångfalden och motverka skadlig ägar och maktkoncentration inom massmedierna. Jag tycker inte att det framgår med önskvärd tydlighet att rådets verksamhet kommer att omfatta förlagsbranschen. Därför bör regeringen uppmärksamma detta och återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder eller med utökade direktiv. Med hänsyn till detta har jag reservationer vad gäller mom. 4 och 5. Jag står naturligtvis bakom reservationerna.

Herr talman! Jag är ledsen om jag har uttryckt mig så oklart att Fanny Rizell har uppfattat det som att jag inte ser fram emot Kulturutredningens betänkande. Jag hoppas att vi kommer att göra ett bra arbete och ser fram emot betänkandet. Vad jag försökte uttrycka är att jag tycker att den kulturpolitiska debatten skall föras nu. På något sätt känns det som om flera vill lägga locket på och inte debattera nu med hänvisning till att utredningen arbetar. Det är inget skäl. Tvärtom är det nu debatten skall föras.
Herr talman! Då är vi rörande eniga. Jag tycker också att det är viktigt att vi för debatt nu. Jag tycker inte att debatten är låst eller måste tystas. Den får visst föras. Vi har ju möjligheter genom våra representanter att föra våra åsikter till Kulturutredningen. Jag tycker att det är viktigt att debatten förs. Jag ser fram emot resultatet för att jag tror att det kan ge nya infallsvinklar. Det är därför jag i vissa avseenden är litet rädd för att fatta beslut som låser oss för lång tid framåt nu.